Herr talman! Ingrid Sundberg ifrågasatte en uppgift i den socialdemokratisk partimotionen 1202. Vi skriver där: ”Många i väst torde exempelvis vara okunniga om att NATO:s rustningar kraftigt överstiger WP-sidans, detta trots att Sovjets verkliga rustningsansträngningar tar i anspråk en väsentligt större andel av landets samlade ekonomiska och vetenskapliga resurser än vad som är fallet i USA.” Tyvärr tycks Ingrid Sundberg höra till dessa okunniga. Jag kan bara rekommendera studier i ämnet, exempelvis i SIPRI:s årsbok för 1981, som kom för några dagar sedan. Där finns det redan i introduktionen på s. 19 en uppskattning av hur världens totala militärutgifter på över 500 miljarder dollar fördelar sig. Fördelningen är: NATO 43 96, Warszawapakten 26 90, andra industristater 6 20, Kina 9 90 och tredje världen 16 9. Det är svårt att göra sådana här uppskattningar, men det anses nog allmänt att SIPRI:s uppskattning är den minst ensidiga. Säger då SIPRI att NATO:s andel är 43 20 och Warszawapaktens 26 96, så har vi nog full täckning för påståendet att NATO:s rustningar kraftigt överstiger Warszawapaktssidans.

Herr talman! Vi har ju i dessa nedrustningsdebatter alltid anledning att ta upp siffror och andra uppgifter om de stigande rustningskostnaderna, göra jämförelser med andra internationella satsningar osv. Det blir för varje år alltmer deprimerande jämförelser och en alltmer deprimerande läsning. Det är nästan så att siffror och jämförelser förlorar sitt innehåll. Jag tänker inte ta upp några ytterligare exempel — det har getts många bra exempel från många olika håll på dessa tendenser. Det finns ingen anledning att upprepa dem igen. Det betyder inte att jag anser att dessa siffror och exempel inte skall föras fram. Det är naturligtvis viktigt att så sker. Det för med sig en ökande opinionsbildning, en ökande medvetenhet, och det är enda sättet att få fram ett tryck mot rustningarna både nationellt här i Sverige och internationellt. Det har nämnts tidigare här i debatten att vi nu ser i framför allt Västeuropa, där det är möjligt att gå ut i kraftiga protester och upprop, att det i många stater finns en kraftig folklig rörelse i dessa avseenden. Jag vill beröra några punkter i vpk:s nedrustningsmotion, nr 1209, i vilken vi har tagit upp en del av orsakerna till rustningarna. Ingrid Sundberg var som utskottets representant också inne på rustningsorsakerna i sitt anförande. Vi tycker inte att man kan avfärda den delen av problemet och bara tala om generella ekonomiska orsaker, så som man gör i utskottsbetänkandet, och hävda att det i grund och botten är ekonomiska orsaker bakom allting. Här finns det ju konkreta och väl belagda förhållanden som visar att den stat eller den statsgrupp som behöver lägga under sig andra länder och andra regioners rikedomar för att själv leva i överflöd och slöseri också är i behov av att hålla en stor och stark militärmakt för att kunna tillgodogöra sig dessa andra länders rikedomar. Det är ganska lätt att konstatera vem det är i världen som konsumerar och vem som producerar, vem som egentligen är den närande och vem som är den tärande parten. Det har talats mycket om nordoch sydkonflikter — det hör naturligtvis till sammanhanget och nämns också i utskottets betänkande. Det är framför allt på det sättet att marknadsekonomierna i väst, dit vi naturligtvis måste räkna oss, hör till den tärande parten i världen. Vi konsumerar mest av alla viktiga råvaror. Vi producerar mycket mindre av sådana viktiga råvaror än vad vi konsumerar. Man kan ta fram otaliga sifferuppgifter på detta. Den som framför allt leder denna mycket skumma liga, om jag får använda det uttrycket, är naturligtvis USA, som är den stora konsumenten, den stora slösaren av alla möjliga rikedomar i form av råvaror och annat som man hämtar till sig själv utifrån jordens alla hörn. Det gör man utan att ens komma i närheten av en skälig ersättning. Det är stöld och rofferi som pågår. För det behövs, som jag sade förut, maktmedel: arméer och flottor både på havet och i luften. Det krävs alltså rustningar. En följd av det är naturligtvis också att rustningsindustrin på vinstbasis, som finns i marknadsekonomierna, blir en andra pådrivande faktor i rustningsspelet. Man kan alltså inte gå förbi kampen om råvarorna och vinstintresset i vapenindustrin, när man talar om rustningarnas orsaker. Sedan kan jag gärna hålla med om att det finns också andra orsaker, som utskottet tar fram, men de grundläggande orsakerna är dessa två. Det finns tydligt belagt på många olika sätt. Jag skall sedan övergå till att tala om vem som rustar mest. Den frågan var uppei replikskiftet mellan Ingrid Sundberg och Sture Ericson. Jag vill nämna några ord om detta, för jag tycker det är viktigt. Det är klart att stormaktsblocken, NATO och Warszawapakten, är de ledande när det gäller rustningar, men det finns stora skillnader dem emellan. Det har varit populärt från USA:s sida att tala om gap av olika slag när det gäller rustningar. I slutet av 1950-talet och början av 1960-talet talade man om robotgapet och satsade oerhörda summor för att utjämna det. Efter Vietnamkrigets slut har man talat mycket om rustningsgapet och att man ligger efter. USA har alltid hävdat att Sovjetunionen är på väg att gå i fatt och förbi. Enligt den tesen har det påståtts att Sovjets rustningskostnader ligger ca 45-50 90 högre än USA:s och att den årliga ökningen uppgår till 5 7. Det resultatet kommer man fram till genom att beräkna hur mycket Sovjet har av olika vapen, förband, krigsmaterielproduktion m.m. Sedan räknar man fram vad motsvarande förnödenheter skulle kosta att framställa i USA och får på så sätt fram dessa fantastiska siffror. SIPRI har nämnts här och har faktiskt konsekvent sedan 1979 i alla sina årsböcker haft ganska omfattande redovisningar av hur det egentligen förhåller sig. SIPRI underkänner klart och tydligt dessa beräkningar, och det har man gjort igen i årsboken 1981. Kostnaden för viss produktion i ett land kan inte beräknas efter vad samma produktion kostar i ett annat land. SIPRI säger att det är en illegitim metod att beräkna kostnaderna, och man säger också att bördan av rustningarna för Sovjet är mycket större än vad man tidigare har ansett och att den är ett avbräck för den sovjetiska ekonomin. Trots detta, säger SIPRI, har kommentator efter kommentator använt dessa siffror för att visa att hotet från Sovjet var mycket större än vad som tidigare antagits. Detta säger man i årsboken 1979 på s. 30. Genom att presentera de här siffrorna som kända fakta har USA och NATO fått det att framstå som om de sackade efter i utvecklingen och måste komma i fatt genom att satsa på nya vapensystem, nya baseringar och en allmän höjning av rustningskostnaderna. Detta har medfört, som också har nämnts tidigare i debatten, att NATO, som alla vet, år 1978 fattade beslut om en faktisk årlig ökning av militärutgifterna med 3 20. Sedan har NATO bestämt sig för en mycket kraftigare ökning än vad som sades då. Det kan vara intressant att ta del av vad Dagens Nyheter skrev i sin ledare den 1 juni, alltså för två dagar sedan. Man skriver: ”På det partipolitiska planet har det inte varit svårt för president Ronald Reagan och hans rådgivare att inleda en ny väldig upprustning av USA:s arsenal. Det rör sig till att börja med om en cirka femtonprocentig uppgång i reala termer av militäranslagen för nästa budgetår.” Vidare säger man i DN:s ledare: ”Det är diskutabelt att tala om ett ”gap” mellan Sovjets och USA:s militära resurser. Sovjet rustar sig både mot väst och mot Kina, en del av dess säkerhetsapparat är i själva verket avsedd att hålla bundsförvanterna i Östeuropa under kontroll. Beräkningarna att Sovjet satsar mycket mer än Förenta staterna på sin arsenal baseras på hur mycket motsvarande rustningar skulle kosta hemma i Amerika. Enligt detta sätt att räkna stiger beloppet för Sovjets försvar bland annat därför att det är inflation i USA!” Detta är precis samma fakta som SIPRI har tagit fram i sina årsböcker och som finns också på andra ställen.

Det är de senast tillgängliga siffrorna före årsboken 1981. Det kan vara av intresse att också ta del av vad en annan välkänd tidskrift, som på intet sätt kan påstås vara Sovjetvänlig, har tagit fram, nämligen Military Balance. Den tidskriften uppger utgifterna år 1978 till 160 miljarder dollar för Warszawapakten och 180 miljarder dollar för NATO. Det finns alltså, Ingrid Sundberg och andra, många kraftiga belägg för att det är NATO som ligger före i rustningshänseende, som satsar mest, som driver fram rustningarna mest. Jag skulle vilja övergå till att tala litet grand också om kärnvapen. Det talas mycket om överlägsenhet på olika håll också här. Vi kan gå till SIPRI:s uppgifter även här för att göra jämförelser mellan blocken. När det gäller strategiska kärnvapen — uppgifterna är från SIPRI:s årsböcker 1978 och 1979 — var år 1978 för USA:s del antalet laddningar 9 200 och för Sovjets del 5 000, medan för år 1979 motsvarande siffror var för USA:s del 11 576 och för Sovjets del 7 078. Beträffande taktiska vapen, där man också inräknar de s.k. gråzonsvapnen eller de eurostrategiska vapnen, finns andra källor som vi kan citera. Det är en f. d. NATO-general, numera senator i italienska senaten, Nino Pasti, som i ett stort tal i den italienska senaten den 10 december 1979 tog upp de här frågorna. Det var i samband med debatten om installerandet av de nya NATO-vapnen, kryssningsoch Pershingrobotarna — jag skall återkomma till detta litet senare. Pasti är inte vilken människa som helst: Han har varit vice ÖB för kärnvapenfrågor i NATO i Europa, han har varit italiensk flyggeneral och han representerar nu vad man närmast skulle kunna beteckna som en borgerlig vänster inom italienska senaten. Han uppger att NATO har ungefär 7 000 taktiska atomvapen i Europa, och Warszawapakten 3 500. Siffrorna gäller 1980. Det finns alltså all anledning att använda sig av det underlag som finns när man talar om de här sakerna och inte bara slappt tala om stormakterna — för att inte tala om det alltjämt ymnigt florerande supermaktstalet — och omnämna de båda stormaktsblocken som lika goda upprustare. Det stämmer ganska dåligt. Det har här i debatten och även tidigare anförts att NATO har infört kryssningsrobotar och Pershingrobotar som ett motdrag mot införandet av SS 20-robotarna på den sovjetiska sidan. Det är då att märka att de första SS 20-robotarna installerades redan 1977. Det sades ingenting från NATO sidan på två år, trots att denna förbandläggning då pågick. Man oroade sig inte särskilt mycket för SS 20-robotarna. Det var först på senhösten 1979 som man tog upp resonemanget i denna fråga, och då hade man redan för länge sedan beslutat sig för att sätta upp sina egna kryssningsrobotar — då passade det naturligtvis att hänvisa till Warszawapaktsrobotarna. Jag vill återge vad Pasti sade i italienska senaten i december 1979. Han yttrade då: I er redogörelse har ni upprepade gånger framhållit att SS 20 skapat en bristande balans och ett farligt läge. Ändå visar all dokumentation från NATO:s sida att den tanken saknar all grund. Dessutom räcker det att använda det sunda förnuftet. SS 20 är ingenting annat än en moderniserad variant av SS 4 och SS 5, som är bortåt 20 år gamla. Det enda märkliga i sammanhanget är att en modernisering kommit så sent. Amerikanerna har t.ex. moderniserat sina ubåtsvapen sex gånger inom en relativt kort tidsrymd, vapen som Polaris 1, Polaris 2 och Polaris 3, som behållit sina benämningar men blivit andra vapen, samt Poseidon, Trident 1 och Trident 2. — Så långt Pasti. Det finns alltså anledning att vända sig mot det slappa påståendet om stormakternas lika skuld till rustningarna. Jag har med det här velat slå fast att USA är den ledande militärmakten i världen. Det är i första hand USA som driver fram rustningarna, och det största ansvaret för upprustningen i Europa ligger på USA. Pasti är en av många europeiska militärer — i Västtyskland, Belgien, Holland och på många andra håll — som reagerat mot detta påstående. Det är därför vi har fått en opinion även inom NATO och de västeuropeiska staberna mot USA:s atomupprustning i Västeuropa. Det har sagts mycket om kärnvapenfria zoner — jag skall inte gå in på det ämnet. Jag vill bara kort nämna att vi i vår motion tagit upp förhandslagringen i Norge. Det har här i debatten och i betänkandet sagts att Sverige inte skall lägga sigi vad Norge gör i dessa avseenden. Jag vill då påstå att det finns anledning att se på Norge och Danmark från två olika håll. I betänkandet ser man på dem som våra gamla nordiska bröder som vi haft goda kontakter med på alla områden. Men man glömmer då bort att de samtidigt är medlemmar i NATO-alliansen, en av de stora allianserna. När det gäller den frågan kan man inte betrakta dem som våra nordiska bröder — där är de naturligtvis medlemmar i alliansen, och de åtgärder som vidtas av alliansen på deras områden rör i högsta grad vår säkerhetspolitik. Jag tycker därför att det är litet dåligt av utskottet att bara tala om att vi inte kan lägga oss i Norges och Danmarks säkerhetspolitiska åtaganden. Det är inte Norge och Danmark det här handlar om — det är NATO:s arrangemangi Norge och Danmark som är det intressanta, och där behöver vi vara mycket mera på alerten än både regeringen och utskottet vill gå med på. Jag hänvisar till vad Lars Werner sade tidigare i frågedebatten: Det är någonting som i högsta grad angår oss. Kort slutligen om kärnvapenspridningen! Jag tycker att det nu är fullt klarlagt i alltför många fora att kärnkraft och kärnvapen hör ihop. Det är nonchalant av utskottet att så snabbt gå förbi detta förhållande. Det finns belagt. Inom det internationella atomenergiorganet IAEA är man orolig. Från många håll har uttalats oro för ickespridningsavtalets uppföljning, som Ingrid Sundberg talade om. Man är rädd för att det inte skall gå att kontrollera det. Därför finns det all anledning för Sverige att mer kraftfullt koppla ihop kärnkraft och kärnvapen, så att det tydligt sägs ut att det finns ett samband. Inte minst vår egen representant i dessa sammanhang, Inga Thorsson, och med henne många andra, har kraftigt poängterat detta. Jag skall inte på nytt ta upp det bedrövliga avtalet med Cogéma. Det är fullt klarlagt att detta avtal, som den svenska regeringen har gått med på, garanterar plutoniumspridning från svenska kärnkraftverk på världsmarknaden genom att Cogéma får köpa av detta plutonium. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionerna 694 och 1209.
Herr talman! En stor del av Oswald Söderqvists anförande upptogs av fördelningen av de militära kostnaderna, och Sture Ericson berörde dem i sin replik till mig. Jag kanske därför skall tillägga, eftersom jag delar uppfattningen att SIPRI har ganska goda grunder för sina antaganden, att dess kapitel om världens militära kostnader avslutas med en redogörelse för svårigheterna att fastställa rustningskostnaderna i Sovjet. De förblir ett mysterium på grund av den ryska hemlighetsfullheten när det gäller militära frågor. Det är alldeles riktigt som Oswald Söderqvist sade att inom CIA uppskattar man att de ryska kostnaderna är 50 96 högre än de amerikanska. Men vad som inte har sagts är att man i Sovjet anser att de amerikanska kostnaderna är fem sex gånger högre än de ryska. Slutsatsen i kapitlet är att inget av dessa antaganden kan ligga till grund för en trovärdig jämförelse av de militära kostnaderna i de två länderna. Med tanke på hur det egentligen ser ut är det bästa antagandet att USA och Sovjet har ungefär lika stora militära utgifter. Eftersom SIPRI:s redogörelse har utgjort underlag för vad som har sagts om de militära kostnaderna kanske man också bör ha med SIPRI:s slutsats. Det var den slutsatsen som gjorde att jag ställde mig tvekande till det socialdemokratiska antagandet att USA:s rustningskostnader kraftigt överstiger Sovjets. När det gäller våra förhållanden till broderländerna Danmark och Norge sade jag, Oswald Söderqvist, att de bygger på förtroende. Man kan också vända på det hela och säga att vi vill inte att något land, icke heller ett nordiskt grannland, skall lägga sig i våra säkerhetspolitiska åtaganden. Det tillhör vår praxis att sådana avgöranden fattas exklusivt av vårt eget land.

Herr talman! Helt kort om kostnaderna. Vi skriver i vår motion 1209: ”Sovjet å andra sidan redovisar officiella siffror som inte heller kan tas för gott. Enligt dem är Sovjets militärutgifter mindre än en fjärdedel av USA:s och visar en fallande kurva under 1970-talet. SIPRI underkänner också dessa uppgifter, men slutsatsen, som måste dras av SIPRI:s material, är att Sovjet ingalunda drar ifrån när det gäller rustningarna utan snarare får allt svårare att hänga med.” Det viktiga i SIPRI:s konstaterande är att man underkänner uppgifterna från både väst och öst, både CIA:s och Sovjets uppgifter. Men man säger samtidigt på grundval av sina egna beräkningar som man har tagit fram ur olika källor att USA:s rustningar är mycket större och att de ökar kraftigare. Det är det som är det viktiga. Slutsatsen i SIPRI:s bedömning är inte att det blir något slags likhet, Ingrid Sundberg. När man har skalat bort de felaktiga uppgifter som man anser lämnas från båda hållen, är ju slutsatsen den att USA rustar mest och drar ifrån. I fråga om våra nordiska grannländer, förhandslagring osv. tycker jag fortfarande att det är en hopblandning av två begrepp. Norge och Danmark är medlemmar i den ena av de stora pakterna i världen. Därför angår det i högsta grad svensk säkerhetspolitik vad den ena pakten tar sig för. Att det råkar hända på våra nordiska broderländers område kan vi i det sammanhanget inte ta någon hänsyn till. Det har framhållits flera gånger i debatten här att Nordens läge har kraftigt försämrats — vi har haft det uppe i försvarsdebatten tidigare. Norden har kommit i ett mycket sämre säkerhetspolitiskt läge, och det är svagt av regeringen — framför allt av den som har suttit till helt nyligen — att den inte mera resolut har uppmärksammat vad som hänt med det nordiska området från ungefär 1978 och framåt. Vi har blivit indragna i den globala strategin på ett helt annat sätt än tidigare. Man kan inte ursäkta sig med att vi inte kan lägga oss i hur Norge eller Danmark löser sina säkerhetsproblem, för det har med de stora pakternas infiltration i området att göra, framför allt NATO:s.
Herr talman! Jag kan försäkra Oswald Söderqvist att vi har uppmärksammat och uppmärksammar vad som sker i vår omgivning.

Om jag därtill skall lägga en egen uppfattning så är det att med tanke på att framställningskostnaden i många fall är högre i USA än i Sovjetunionen borde man förr komma till en annan slutsats, nämligen att om samma summa Jengar används uppnås en högre rustningspotential i Sovjet än i USA.
Herr talman! Jag har också läst detta kapitel mycket noga och är inte främmande för det avsnitt som Ingrid Sundberg citerade. Men det viktiga i sammanhanget är ju vad som satsas i absoluta tal, inte vad man har råd att satsa i förhållande till bruttonationalprodukten eller vad det nu är för mått som används. Det är då ett faktum att USA på grund av sina större resurser, sin större industriella kapacitet och sitt mycket mera konsekventa utplundrande av andra regioner satsar betydligt mera på rustningar än vad Sovjet gör. Jag är glad för att vad som framgått i flera år av SIPRI:s material nu börjar slå igenom i form av en annan syn på de här sakerna, vilket bl.a. framgår av DN:s ledare i måndags och t.o.m. i den västliga världens militärstrategiska tidskrifter, t.ex. Military balance, som jag citerade nyligen. Vi har varit utsatta för en propaganda från USA utan motstycke. Det har också sagts i SIPRI:s årsböcker, vilket Ingrid Sundberg inte är så villig att citera, att USA har fört fram påståenden som bygger på absolut felaktiga grunder och att dessa har godtagits som säkra fakta.

Herr talman! Låt mig först korrigera Ingrid Sundberg. Hon jämför USA med Sovjet, och då är det alldeles riktigt att SIPRI:s årsbok kommer fram till en ungefär likvärdig nivå. Den socialdemokratiska motionen tar emellertid upp den jämförelse som är den intressanta, nämligen den mellan NATO och Warszawapakten. Då visar det sig enligt SIPRI att NATO har ungefär 43 96 av rustningskostnaden och Warszawapakten 26 90. Detta för att rätt skall vara rätt i debatten. ”Vi köper oss allt större otrygghet till allt större kostnader”, säger Alva Myrdal. Under 1980-talet beräknas de årliga militärutgifterna i världen bli 600 miljarder dollar. Anslagen till krigsförberedelser — för det är faktiskt det det handlar om — ökar stadigt, samtidigt som 800 miljoner människor lever på svältgränsen och i absolut fattigdom. Brandtrapporten har visat oss vad som kan uppnås för en liten del av de astronomiska rustningskostnaderna. För priset av ett enda jaktplan, ca 20 miljoner dollar, kan man uppföra 40 000 byapotek. För priset av en enda modern stridsvagn, ca 1 miljon dollar, kan man få 1000 klassrum åt 30 000 barn. ”Där svälten styr kan inte freden överleva. Den som vill avskaffa krig måste också avskaffa massfattigdom”, säger Brandtrapporten. Men inte bara de vansinniga rustningskostnaderna till krigsförberedelser driver oss mot katastrofen. Det gör också den förändrade stormaktsstrategin med koncentrationen på Europa som slagfält för en uppgörelse. Atomvapenkriget rycker allt närmare. Rustningarna fokuseras alltmer kring atomvapen. Vi vet nu att det planeras för och talas om det omöjliga: att vinna ett kärnvapenkrig. Detta bygger på tron om ett begränsat kärnvapenkrig. Men ett sådant krig kan aldrig vinnas. Där finns bara förlorare. Och att tro att ett atomvapenkrig kan begränsas är drömmeri. I Europa finns det redan i dag ca 15 000 taktiska atomvapen, dvs. de finns ute på militära förband, avsedda att användas i direkt strid. I väst finns 16 olika vapensystem, alltifrån små minor och granater till robotar och bomber. ”Ett krig i Europa kan inte föras utan användning av atomvapen i mer än ett till två dygn”, säger höga militära planerare i Pentagon och NATO. Större delen måste användas genast vid en konflikt, annars faller de i fiendens händer så fort denna passerar gränsen. ”Det är otroligt att mänskligheten finner sig i att en handfull kärnvapenmakter producerar, förbättrar och moderniserar kärnvapen och andra massförintelsevapen i allt snabbare takt”, säger Jens Evensen, den norske ambassadören och förre ministern. Som om det inte räckte med det nuvarande vanvettet skall 1983 nya eurostrategiska atomvapen — kryssningsrobotar och medeldistansrobotar — placeras i NATO-länder och utanför Norges västkust. Med dessa nya kärnvapen sänks drastiskt kärnvapentröskeln. Förvarningstiden minskar från de ca 30 minuter det nu tar för ett kärnvapen att nå från en supermakt till en annan till 4-6 minuter! Fyra minuter för politiker att avgöra världens öde på! Också Norden dras nu in i spänningsområdet. Över Sverige skall kryssningsrobotar, bestyckade med kärnvapen, passera. Enligt vår neutralitetsförklaring måste vi försöka ta ner dem. Och ryssarna har lovat oss att ingripa om vi inte gör det. Enligt uppgift i engelsk press, som har citerats tidigare här i debatten, kommer också övriga eurostrategiska atomvapen att ha Sverige som överflygningsbana. Men också från Sovjet kommer hotet. I Sovjet, det vet vi, står kärnvapenrobotar riktade mot Norden. Bombmål för sovjetiska robotar finns nu på 15 mils avstånd från Östersund, dvs. USA:s förhandslagrade tunga krigsmateriel i Tröndelag. Vår möjlighet att avvärja ett direkt kärnvapenhot är att deklarera Norden som en kärnvapenfri zon och därmed tvinga stormakterna att uppfylla sina garantier i Förenta nationerna att aldrig rikta eller använda kärnvapen mot sådana zoner. Förenta nationerna har rekommenderat kärnvapenfria zoner som ett viktigt första steg. Kärnvapenfria zoner begränsar supermakternas agerande och tvingar dem att finna andra vägar för sina kärnvapen. Vad är då en kärnvapenfri zon? En del tycks tro att Norden är en kärnvapenfri zon därför att kärnvapen inte finns här nu. Men så är det inte. Vad som betecknar en kärnvapenfri zon är tvåvägsgaranti, kontroll och avspänning. En kärnvapenfri zon är ett avgränsat område som med stöd av ett avtal är förklarat fritt från kärnvapen. Zonstaterna eller deras allierade förbinder sig att inte tillverka, lagra eller använda någon form av kärnvapen. Å andra sidan avskriver sig kärnvapenmakterna rätten att använda kärnvapen mot länderna i zonen. Ett upprättande av en sådan zon är således inget ensidigt beslut. Det kan vara skäl att understryka att det är supermakterna USA och Sovjet som måste avskriva sig en rätt, inte de nordiska länderna. En kärnvapenfri zon existerar således inte förrän ett juridiskt förpliktande avtal föreligger i enlighet med FN:s rekommendationer 1978. I samband med att zonavtalet upprättas bör naturligtvis en kontrollapparat inrättas för att bevaka att avtalet hålls. Upprättandet av kärnvapenfria zoner kan bidra till den avspänning som är nödvändig för att bevara freden i en spänd internationell situation. Ett zonavtal kan naturligtvis också omfatta tilläggsavtal, som i sig kan innefatta vapensystem eller installationer som finns utanför zonen och som antingen är riktade mot eller kan kränka zonens luftrum. När det gäller avgränsningen bör såvitt jag förstår inte supermakternas strategiska områden dras in, dvs. varken Kolahalvön eller Island. En nordisk zon bör därför till att börja med rimligen omfatta länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge. Jag förstår dock inte riktigt det starka moderata motståndet mot negativa kärnvapengarantier. Det är ju faktiskt sådana som ger värde åt en kärnvapenfri zon, vilket jag tidigare har sagt. Det är också vad kärnvapenmakterna redan har givit garantier för i FN. Det är således ingen principiell skillnad mellan negativa kärnvapengarantier för två eller fyra länder. Om en zon enbart omfattar Sverige och Finland och därmed negativa kärnvapengarantier, så är det i och för sig bättre än ingenting alls, men det bästa måste naturligtvis vara att de fyra nordiska länderna Norge, Finland, Danmark och Sverige ingår i en sådan zon. ”Det är livsens sanning att tidsfristen för fred i våra länder är mycket begränsad — troligen mer kort än lång”, säger Alva Myrdal. En stark folklig opinion måste nu mobiliseras för att tvinga regeringarna att nedrusta. Och det är bråttom! De sakkunniga ger oss mycket kort tid att förhindra ett kärnvapenkrig. Och det är bara folket självt som kan hindra katastrofen genom att ställa krav. Det ser nu ut som om de stora folkliga rörelser för fred, som Alva Myrdal och Olof Palme frågar efter, växer sig starka. European Nuclear Disarmament, END, från Portugal till Polen är en stark rörelse med sitt ursprung i England. 12 miljoner människor i England har enligt uppgift protesterat mot de nya atomvapnen. Det engelska arbetarpartiet Labour har lovat stoppa de nya kärnvapnen när man får makten. Ja, man har faktiskt också utformat en konkret nedrustningsplan för såväl kärnvapen som konventionella vapen. I Holland är protesterna så starka i alla partiled, men också i kyrkan, att man tror att det holländska parlamentet kommer att säga nej till NATO beslutet. Och då har den folkliga opinionen vunnit en stor seger. Också i Västtyskland har opinionen vaknat. Ja, t.o.m. i Polen har, enligt uppgift, en större demonstration hållits. Ett initiativ är planen för en säkerhetszon — en kärnvapenfri zon från Nordkap till Medelhavet — som en buffert mellan supermakterna. Ett annat initiativ är läkaraktionen mot kärnvapen, som har sitt ursprung i USA men sträcker sig över hela Europa, ja, in i östländerna. Och här i Norden har vi initiativet med ”Norden — atomvapenfri zon” och ”Europa måste befrias från atomvapen — ett steg mot en atomvapenfri värld”. Norden kan gå i spetsen, sägs det i appellen. Kraven är att de fyra nordiska länderna skall förbinda sig att inte stationera atomvapen inom zonen och att zonen inte heller i ett akut krisläge skall kunna utnyttjas för atomkrigföring. Garantier måste lämnas från kärnvapenmakterna att inte använda atomvapen mot länderna inom zonen. Ett internationellt kontrollorgan bör inrättas. På bara några veckor har man i Sverige samlat in långt över 50 000 namn på detta upprop. Från Nordens länder kommer kvinnor att gå från Köpenhamn till Paris i en, som man hoppas, stor fredsmarsch, där huvudkravet är ”Norden — kärnvapenfri zon”. Starten sker i/Köpenhamn den 21 juni, och Paris når man på Hiroshimadagen den 6 augusti. Som något mycket positivt ser jag den stora fackliga nordiska fredskonferensen i Danmark för en dryg vecka sedan. 1 400 deltagare — de allra flesta var fackligt förtroendevalda — diskuterade hur man på arbetsplatser, i skolor och i hemmen skall kunna engagera nordens människor för fred. Konferensen tillkom på initiativ av de lokala fackliga avdelningarna i Aalborg, huvudsakligen tunga LO-avdelningar, och huvudkravet var ”Norden — kärnvapenfri zon”. Det är en viktig milstolpe när de fackliga rörelserna samlas för freden. En nordisk våg kan rulla vidare och förstärka den protestvåg mot kärnvapen som går genom Europa. På sina håll i USA ses den växande fredsaktiviteten i Europa som oroande. Ja, det finns faktiskt de som tror att Sovjet styr. Man frågar sig i USA: Vad händer egentligen i Europa? Politiska, fackliga, kyrkliga rörelser, miljögrupper och fredsgrupper ställer kravet: Kärnvapen bort från Europa! Det man inte förstår är att det är de nya atomvapenhoten i Europa som har fått människor att reagera. Från socialdemokratiskt håll ser vi tvärtom en stark folklig opinion för fred och för kravet om en kärnvapenfri zon som något mycket positivt. Vi instämmer därför gärna med diktaren: ”Förstörelsens fästen är kraftigt bemannade. Det är dags för de snälla att bli fly förbannade.”

Herr talman! Maj Britt Theorin ställde här en fråga till mig. Hon frågade varför jag tycker illa om s.k. negativa säkerhetsgarantier, nämligen sådana säkerhetsgarantier som är avgivna av en kärnvapenstat gentemot t.ex. Sverige. Den frågan visar, som jag ser det, på en mycket viktig principiell skillnad mellan socialdemokraternas nuvarande inställning och deras tidigare agerande i den här frågan. Det finns alltså skäl att här redogöra för den officiella svenska inställningen, som den uttrycktes i instruktionen till den svenska delegationen vid FN:s specialsession för nedrustning. Då sades i instruktionen: Vid ställningstaganden till förslag om säkerhetsgarantier bör delegationen vägledas av grundprincipen om varje lands rätt att självständigt besluta i frågor som berör dess nationella säkerhet. Delegationen bör stödja förslag om samordnade utfästelser av kärnvapenstaterna att inte använda eller hota använda kärnvapen mot icke-kärnvapen-stater, som är anslutna till ickespridningsfördraget. — Vidare sägs: Garantierna kan ges antingen genom samtidiga likalydande deklarationer, som helst bör i någon form registreras av FN:s säkerhetsråd, eller i form av överenskommelser mellan kärnvapenmakterna. Detta har alltså varit den officiella svenska inställningen till negativa säkerhetsgarantier, och Maj Britt Theorin inför ett alldeles nytt moment, om hon i det framtida angelägna arbetet för en nordisk säkerhetszon skulle vilja godta ensidiga negativa säkerhetsgarantier. I så fall, herr talman, är jag glad om skillnaden klart har kommit fram här i debatten.
Herr talman! Det är väsentligt hur man uttrycker sig, fru Sundberg. Jag har inte talat om ensidiga negativa säkerhetsgarantier. Jag har sagt att det inte är någon principiell skillnad mellan negativa kärnvapengarantier från supermakterna — det gäller samtliga supermakter — gentemot två eller gentemot fyra länder. Där ser jag ingen principiell skillnad. Vad vi däremot eftersträvar är en kärnvapenfri zon som jag menar till att börja med bör omfatta de fyra nordiska länderna. Vi ser det som ett mycket stort framsteg om man kan nå det målet. När samtliga kärnvapennationer vid den extra generalförsamlingen 1978 har givit sådana negativa kärnvapengarantier — vilket är själva förutsättningen för att det skall vara någon vinst med en kärnvapenfri zon — kan jag alltså inte riktigt förstå vari den principiella skillnaden ligger mellan en garanti avseende två eller en avseende fyra länder. Det är där jag skulle vilja ha en förklaring av fru Sundberg. Vad är skillnaden mellan om supermakterna utfäster garantier gentemot två eller gentemot fyra länder?
Herr talman! Det är absolut ingen skillnad alls mellan en utfästelse gentemot ett land och en som gäller gentemot fem länder. Det väsentliga är om det är eft land som gör utfästelsen eller om den görs av samtliga kärnvapenländer. Det är där som skiljelinjen har gått mellan den svenska officiella inställningen och Maj Britt Theorin beträffande säkerhetspolitiken. Vi har bl.a. ansett det önskvärt att en överenskommelse om garantier på detta område träffas mellan supermakterna och kärnvapenstaterna inom FN:s säkerhetsråd. Dessutom har det från svensk sida förts fram att det är önskvärt att en sådan utfästelse inte är tidsbegränsad och att den inte ger utrymme för eller åtminstone så långt sig göra låter minskar möjligheterna för en stat att bryta mot överenskommelsen. Men skillnaden mellan Maj Britt Theorin och mig är att jag inte anser att en ensidig utfästelse av Sovjet att inte använda kärnvapen mot Sverige eller mot något nordiskt land — det spelar ingen roll om det gäller ett land eller fler — kan räknas som en tillgång i arbetet. Den officiella inställningen har varit att vi icke skall nöja oss med denna typ av utfästelse. Jag skulle tycka att det vore av värde om Maj Britt Theorin klart ville svara på följande fråga: Är det tillräckligt för Sverige med ensidigt gjorda utfästelser från en kärnvapenmakt att icke använda eller icke hota med användning av kärnvapen mot Sverige?
Herr talman! Jag trodde att det var klart för fru Sundberg vad en kärnvapenfri zon innebär. Den bygger inte på en ensidig deklaration utan på en tvåvägsgaranti. Vad det gäller är att de länder som deklarerar sig som kärnvapenfritt område avstår från att använda kärnvapen och från att tillverka eller lagra sådana. Men därvid förutsätts å andra sidan också — och det är det viktiga — att kärnvapenmakterna avskriver sig rätten att använda kärnvapen mot länderna i zonen. Samtliga kärnvapenmakter, dvs. USA, Sovjet, Frankrike, England och Kina — Kina kom för resten först — har gjort sådana utfästelser i Förenta nationerna. Det är därför som frågan om en kärnvapenfri zon kan aktualiseras efter 1978 då FN rekommenderade sådana zoner. Det är därför som socialdemokraterna har drivit detta krav. Men det är framför allt när socialdemokratin i Norge har öppnat en sådan diskussion som kravet nu växer sig starkt i de nordiska länderna. En kärnvapenfri zon är något mycket positivt som ett steg mot ett kärnvapenfritt Europa, men den bygger icke på en ensidig aktion. En förutsättning för en sådan zon är att en tvåvägsgaranti utställs, och det trodde jag, fru Sundberg, att ni moderater var medvetna om.
Herr talman! Det finns en tendens i debatten om nedrustningsproblemen — särskilt utanför riksdagen — att söka framställa vissa partier eller grupper som mer fredsvänliga och mer nedrustningsinriktade än andra. Maj Britt Theorin gjorde nyss ett försök i den riktningen. Debatten skulle tjäna på om alla som är engagerade i nedrustningsfrågorna mer sökte rikta in sig på att belysa de svårigheter som rustningskontrollarbetet står inför, på att redovisa de handlingsvägar som för vårt lands del är möjliga att söka sig fram efter och på att fjärma oss ifrån både den extremt tekniska och den domedagsoch slagordsbetonade debatt som tyvärr nu ofta präglar åsiktsutbytet. ”Atomvapenkriget rycker allt närmare”, framhåller Maj Britt Theorin. ”Man planerar för att vinna ett begränsat kärnvapenkrig”, säger Maj Britt Theorin vidare och frammanar därmed stämningen av domedag och självuppfyllande profetior. Varför är rustningsbegränsningar och rustningskontroll så förtvivlat svåra att genomföra? Varför fortsätter rustningarna? Varför kantas nedrustningsförhandlingarna med så många misslyckanden? Dessa och många andra frågor möter vi ofta, ställda av människor som med förtvivlan ser på utvecklingen. Frågorna är naturligtvis berättigade. Ett förnuftsmässigt sinne måste fråga sig varför den oförnuftiga rustningsspiralen fortsätter att vridas uppåt. En del av nedrustningsdebatten är, tycker jag, för hårt inriktad på tekniska och formella problem i vad gäller olika typer av styrkereduktioner. Men svårigheterna i nedrustningsarbetet ligger ursprungligen däri att världen — också oberoende av de militära rustningarna — faktiskt är en mycket otrygg plats för dess befolkning. Det förhållandet att enskilda människor, folk och nationer från början upplever sin situation som otrygg och osäker är orsaken till rustningarna, inte tvärtom. Nedrustningarna kan därför inte åstadkommas utan att samtidigt en genuin och trovärdig säkerhet och trygghet för nationer, folk och individer kan skapas. Svårigheterna här är så mycket större än när det gäller rustningskontrollproblemen i trängre mening, därför att ett stort antal nationer företräder en politisk ideologi som inte bekänner sig till och inte heller förstår en demokratisk åskådning. Debatten om rustningskontroll och nedrustning måste därför börja med frågan hur den ideologiska och sociala strid som äger rum mellan olika grupperingar och som säkerligen måste fortgå skall kunna äga rum i former som inte innebär hot eller fara för någon. Det är inte tekniska fel på kärnvapensystemens datorer som orsakar konflikterna i Mellersta Östern eller i Sydostasien. Konflikternas och krigens ursprung ligger inte i rustningarna eller vapensystemen som sådana utan i de politiskt-psykologiska och sociala dynamiska förlopp som konflikter mellan folk och nationer är uttryck för. Sovjetunionens hållning i dessa frågor är av fundamental betydelse för om nedrustningsarbetet i Europa skall kunna bedrivas med framgång eller inte. Sovjetunionens säkerhetspolitik i Europa har mot bakgrund av de båda världskrigens hemska erfarenheter för det här landet byggts upp kring ett strategiskt, militärt och politiskt buffertsystem i Europa. Detta buffertsystem består av de östeuropeiska staterna. Ett krig för att skydda Sovjet skall utkämpas väster om Sovjet — därav Warszawapakten. Inget östeuropeiskt land skall kunna bli inkörsport för anfall mot Sovjet — därav den stränga politiska kontrollen av dessa stater. Också Finland ingår i det här buffertsystemet genom vänskapsoch biståndspakten. Det som skrämmer Västeuropa är kanske inte detta buffertsystem som sådant, utan det är kombinationen av de politiska avsikter och militära medel som Sovjet visar upp. Ytterst handlar det naturligtvis om Sovjets avsikter. Upprepade gånger har från sovjetisk sida framhållits att ”avspänning” och ”fredlig samexistens” inte innebär att en enda bokstav ändrats i de grundläggande teser som bär upp den marxist-leninistiska åskådningen i Sovjetunionen. Dessa åsikter innebär bl.a. att väpnad revolution är en naturlig slutfas i de kapitalistiska staternas upplösningsprocess. Man anser sig inte vara förhindrad att stödja sådana revolutioner runt om i världen — tvärtom. De skall påskyndas där så är möjligt. Det sätt på vilket Sovjetunionen har underkuvat och fortsätter att underkuva de östeuropeiska staterna gör naturligtvis att Västeuropa ser med — minst sagt — betydande rädsla på detta politiska system. Att Kreml i praktisk politik följer den doktrin som Kreml självt är talesman för så långt detta är möjligt är också en historisk erfarenhet. Till yttermera visso förfogar Sovjet över en gigantisk militärapparat som kan användas för doktrinens syften, och man har hittills inte visat några tecken på återhållsamhet när det gäller en förstärkning av den här militärapparaten. Det framgår av ESK-överenskommelsen att de västeuropeiska staterna i betydande utsträckning har ställt sig till förfogande för en öppen dialog med östsidan. Det fundamentala problemet är bara att Sovjetunionen och dess ideologiska system inte är öppna för ett sådant åsiktsutbyte. Den marxist-leninistiska doktrinen i sovjetisk tappning är en sluten lära, vars väsentliga teser inte ändrats sedan Stalins tid. Ofta gör man i väst misstaget att tro att den debatt om marxismens problem, metoder och möjligheter som förs bland västeuropeiska intellektuella också förs i Sovjet. En sådan debatt är i allt väsentligt helt omöjlig där. Marxism-leninismen i sovjetisk tappning avvisar varje tanke på att dess lära, dess system skulle kunna smälta samman, bli något slags blandideologi med inslag av kapitalism. Det är en omöjlighet för detta system att tänka något sådant. Sovjetunionen kan inte acceptera någon ideologisk kompromiss. Spelreglerna för Sovjet innebär att den marxist-leninistiska doktrinen helt oanfrätt, utan varje förändring, så småningom måste och kommer att segra också i Västeuropa och i den övriga delen av världen samt att detta är historiens inneboende mening. Man kan belysa den sovjetiska hållningen på det internationella planet med ett aktuellt exempel, Afghanistan. Den sovjetiske utrikesministern, Andrej Gromyko, har i tidningen Kommunist nr 11 1980 i en längre artikel redovisat Sovjetunionens syn på nedrustning. I denna artikel uttalar han sig bl.a. på följande sätt: ”I propagandan har väst högljutt tagit upp frågan om något slags sovjetisk aggression i Afghanistan.

Herr talman! Det är naturligtvis båda blockens misstro, rädsla och osäkerhet om varandras avsikter och intentioner som skruvar upp rustningsspiralen. Men jag hade ett behov av att ändå visa på en del av de problem som är förknippade med diskussionen om dessa avsikter och intentioner. Och jag ville då nämna Sovjet — det har talats mycket om NATO här i dag. Stormakterna planerar sin utveckling. Om man inte kan påverka en utveckling, måste man på ett eller annat sätt anpassa sig till den. Och om man inte känner till den utveckling som man måste ta hänsyn till, planerar man på ett sådant sätt att man kan klara flera olika typer av möjliga framtida situationer. Det är precis detta som stormakternas planerare och beslutsfattare i säkerhetspolitiska frågor sysslar med och som de små staterna i stort sett är utlämnade åt. När elefanterna dansar, måste råttorna hålla sig i hörnen. Det är tyvärr den hemska sanning vi lever med. Särskilt tydligt är detta i Europa. Ett felgrepp i debatten äger enligt min mening rum när man riktar in det avgörande intresset på utvecklingen av de s.k. eurostrategiska kärnvapnen utan att först göra klart för sig att denna utveckling är helt styrd av det grundläggande styrkebalansproblemet vad gäller konventionella stridskrafter. Under en följd av år, och detta gäller fortfarande, har Sovjetunionen haft en konventionell militär överlägsenhet i Centraleuropa. Man kan tvista om hur stor den är, men den finns. NATO-sidans svar på detta hot har utgjorts av två element, dels en konventionell strategi, där försvaret upptas omedelbart vid gränsen i en strävan att söka förhindra eller fördröja ett sovjetiskt genombrott, dels en kärnvapendoktrin, som med ett ganska dunkelt begrepp kallas flexible response. En innebörd av flexible response är att motsidan inte skall veta när, var och hur kärnvapen kan komma att sättas in. Avsikten är att sudda ut kärnvapentröskeln eller skapa osäkerhet om var den ligger. Många ställer sig frågande inför detta och undrar varför NATO vill öka osäkerheten om sin kärnvapenanvändning i Europa. Svaret är ungefär följande. Om Sovjetunionen invaggades i total visshet om var kärnvapentröskeln ligger, skulle Sovjet, i händelse av konventionell konflikt, kunna lockas att i kraft av sin stora konventionella överlägsenhet föra ett konventionellt krig just precis fram till denna tröskel — utan att riskera att mötas med kärnvapen. Försöken att vidmakthålla osäkerheten om kärnvapenanvändningen leder för NATO-sidan till både fördelar och nackdelar. Fördelarna för NATO är bl.a. att Warszawapakten måste kalkylera med att kärnvapen kan komma till användning redan omedelbart vid angreppets inledning och att man måste räkna med risken av en helt okontrollerbar kärnvapenutveckling. Nackdelarna för NATO är bl.a. att beslutet att sätta in kärnvapen är ett beslut med mycket svårbedömda konsekvenser. Ett sådant beslut måste utformas så, att det inte missförstås och uppfattas som inledningen till en obetingad stor slagväxling med kärnvapen. Det måste förstås enbart som en markering från NATO-sidan att tröskeln är nådd. När det gäller kärnvapentröskeln måste man alltså i debatten gå längre än att bara se till teoretiskt utformade kärnvapenspel eller kärnvapnens tekniska möjligheter. Man måste förstå att de politiska och politisktpsykologiska problem och spärrar som måste övervinnas innan ett sådant beslut fattas är oerhörda. För egen del har jag den ganska bestämda uppfattningen att insikten om båda sidors problemfyllda situation när det gäller kärnvapen är mycket stor på ömse sidor om järnridån och kanske i själva verket i hög grad har bidragit till den trots allt stora militära stabiliteten i vår del av världen. Den komplexa situationen vad gäller kärnvapen i Europa måste alltså bedömas med hänsyn till den konventionella styrkebalansen. Det gäller både när man diskuterar nedrustning av kärnvapen i Europa och när man diskuterar frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. En utväg ur den ”clinchsituation” som stormaktsblocken hamnat i är därför att börja diskussionen med det problem som har gett upphov till NATO:s kärnvapenattityd, nämligen ojämnheten i den konventionella styrkebalansen. Utgångspunkten måste därför — som jag tidigare nämnt — vara att kontroll och nedrustning av kärnvapen inte kan åstadkommas utan att samtidigt en genuin och trovärdig säkerhet kan etableras ined konventionella styrkor utan kärnvapen. Här spelar — som vi moderater har framhållit i vår motion — de förtroendeskapande åtgärderna och ansträngningarna att vidga dem en mycket betydelsefull roll. En avgörande punkt i dialogen mellan stormakterna om detta är bl.a. att i väst kan — som vi sett flerfaldiga exempel på de senaste månaderna — en i allt väsentligt fri debatt och diskussion äga rum om säkerhetspolitikens villkor och medel och om kärnvapenfrågan, medan i Sovjet all information i dessa och i många andra frågor till medborgarna är likriktad enligt de intentioner som statsledningen önskar. Vad gäller kärnvapen gör Sovjetunionen det lätt för sig och kan göra det lätt för sig. Man hävdar att ett krig i Europa mycket snabbt kommer att utvecklas till ett kärnvapenkrig och att Sovjetunionens väpnade styrkor kan utkämpa ett sådant krig. I Sovjet finns ingen röst som hävdar motsatsen. Men vad man säger utåt kan vara någonting annat än vad man tänker. För vore det så att varje krig i Europa blev ett kärnvapenkrig — vartill tjänar då den enorma satsningen år efter år på vidmakthållande och utveckling av världens mäktigaste konventionella militärapparat? Kan det vara så att också den sovjetiska statsledningen är fullt på det klara med att en kärnvapenduell i Europa är en politisk, mänsklig och därför också militär omöjlighet? Mot denna bakgrund är och förblir det helt avgörande för Europas och världens säkerhet frågan om möjligheterna att skapa en dialog, ett utbyte av åsikter som når de stora grupperna av människor. Kampen för fred, för nedrustning, tar sin början i striden för rätten till åsiktsfrihet och fri opinionsbildning, kort sagt frihet och demokrati. De många som i dessa dagar startar fredsmarscher — och till dem hör också Maj Britt Theorin — bör betänka att någon fredsrörelse i Sovjet, med namninsamlingar, som skulle marschera från exempelvis Kabul i Afghanistan till Moskva, med krav liknande dem som fredsrörelsen i Sverige och Västeuropa ställer, aldrig skulle tillåtas där. I detta förhållande döljer sig rustningens djupaste orsaker, och i detta ligger det allvarliga och verkligt svåra i nedrustningsfrågan. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver utskottets.
Herr talman! Innan debatten avslutas finns det skäl att påpeka att i det arbete som nu pågår när det gäller att göra Norden till en kärnvapenfri zon är det icke tänkt att Island skall uteslutas. När det gäller inställningen till en uttunningszon vill jag hänvisa till den remarkabla skillnaden mellan Maj Britt Theorins och utrikesministerns yttranden.

Herr talman! När riksdagen den 17 december i fjol beslöt att jettrafiken på Bromma skulle upphöra var detta ett betänkligt beslut — betänkligt därför att det fattades på felaktiga premisser och utan hänsyn till konsekvenserna. Regeringens proposition i fjol var en chans att i sista minuten ta till vara fördelarna av den pågående tekniska utvecklingen mot tystare och miljövänligare flygplan. Man kunde ha sagt ja och gjort Bromma till världens tystaste storflygplats och sänkt bullret på alla andra flygplatser runt om i landet — och räddat Bromma, som med sin centrala placering har unika förutsättningar att medverka till skapandet av ett svenskt folkflyg. Men så skedde icke. Kortsiktig partioch bypolitik segrade. Man flyttar nu bullret till Arlanda, där det liksom vid alla övriga flygplatser i landet skall få expandera och besvära allt flera. Vilken parodi på miljövård när man i stället för att minska bullret flyttar på det och låter det växa ohämmat! En av de felaktiga premisserna var att kollektivtrafiken till och från Arlanda skulle förbättras. Man ställde i utsikt att snabbtåg mellan Arlanda och Stockholm skulle kunna etableras för det i och för sig avskräckande beloppet ca 530 miljoner, trots att tidigare expertutredning angivit kostnaden för en sådan järnvägsförbindelse till 1,5 å 2 miljarder. Nu har SJ återigen beräknat kostnaden och funnit att den belöper sig till 1,4 miljarder för de fasta anläggningarna, dvs. spårsträckning och stationsbyggnader, medan vagnarna kostar 225-315 miljoner. Byggtiden beräknas till 6 å 7 år. SJ anser att en sådan investering är ekonomiskt omotiverad. Eftersom trafikunderlaget är otillräckligt får man räkna med årliga driftsunderskott i mångmiljonklassen. Nu får man alltså i stället nöja sig med att lova femminuters pendeltrafik med bussar mellan Stockholm och Arlanda, som om detta skulle göra någon större skillnad i den stora totala tidsförlust som i framtiden varje resenär måste lida, då han färdas mellan Arlanda och Stockholm i stället för mellan Bromma och Vasagatan. Inte ens om man ökade den tillåtna hastigheten på motorvägen till 130 km/tim, som motorvägarna här i landet är väl lämpade för, blir tidsvinsten annat än marginell. Man får över huvud taget inte låta sig förledas att tro att insatser på kollektivtrafikdelen av den flerstegsresa som transporten till och från flygplatserna utgör löser någon mera betydande del av problemet med de stora tidsförluster som resenärerna åsamkas, då de nu tvingas att lämna en av världens mest centralt belägna huvudstadsflygplatser, dvs. Bromma, för att i stället använda en av världens mest perifert belägna, nämligen Arlanda. Ett annat alltför fagert löfte i syfte att piska samman skarorna till en trogen linje var att trafiken på de kortare distanserna skulle tryggas när jettrafiken på Bromma upphör. Svenska folket betalar i dag årligen nära miljarden för driften av det olönsamma järnvägsnätet. Finns det någon i denna kammare som tror att en framtida regering vågar etablera ett likadant förlustbringande trafiknät i luften och samtidigt leta efter besparingsmöjligheter inom alla sektorer av vårt samhälle? Beslutet att flytta jetflyget bort från Bromma var kortsiktigt och blir i framtiden ekonomiskt förödande för svenskt inrikesflyg! Trafikutskottet besökte för några veckor sedan Kastrup, som också ligger centralt och har en helt annan dimension — Skandinaviens största flygplats som den är. Här planeras investeringar i storleksordningen 4,5 miljarder danska kronor, och man gör det därför att landets ansträngda ekonomi icke tillåter de extravaganta kostnader som det innebär att bygga en ny flygplats. Vid Kastrup är bullerproblemet ett vida större miljöproblem än vid Bromma, och man satsar miljoner och åter miljoner på bullerminskning för de närboende, t.ex. genom omfattande isoleringar av de utsatta bostäderna. Det blir billigare. Så skulle vi också ha gjort på Bromma, om flygplatsen hade fått ligga kvar för jettrafik. Riksdagens Brommabeslut var inte bara betänkligt, det var både ologiskt och bisarrt. Den helt dominerande invändningen mot Fokkerplanen var ju att de bullrade för mycket — inte att de var av en viss teknisk konstruktion, dvs. jetmaskiner. Nu, säger man, skall Bromma användas för allmänflyget och som reservflygplats. Här har vi återigen ett påstående vid decemberbeslutet som var ägnat att lugna de oroliga Brommavännerna i de egna leden. Med anledning av riksdagens beslut tillkallade regeringen en särskild utredare om trafiken på Bromma när det gäller annat inrikesflyg än jetflyget, och han har nu enligt uppgift kommit fram till att allt inrikes linjeflyg bör gå på Arlanda. Därmed synes Brommas öde beseglat. Jag riktar nu en allvarlig vädjan till alla de ledamöter i olika partier som inser omistligheten av Bromma flygplats att rösta för de reservationer som finns till trafikutskottets betänkande nr 28. Ty så illa är läget i dag att endast ett bifall till dessa reservationer tycks kunna rädda Bromma. Alla utredningar hittills har varit eniga på en punkt: Av rena kapacitetsskäl kommer Stockholmsregionen att behöva två trafikflygplatser. Läggs nu Bromma ner, måste en ny flygplats så småningom byggas, troligen vid Tullinge-Getaren, och då till miljardkostnader och med omfattande miljöförstöring som följd. Hur skall riksdagen kunna hävda en trovärdig handlingslinje vid kommande besparingsplaner, då man här handlar så slösaktigt och oförnuftigt? Hur är det över huvud taget möjligt att en relativt liten men högljudd befolkningsgrupp i Bromma kan få riksdagen att fatta beslut som drabbar hundratusentals medborgare i landet och skadar riksintressena? Från början gällde protesterna bullret från Fokkermaskinerna, och nu har man metodiskt manipulerat sig fram till en situation som inte ger något framtida hopp för Bromma flygplats. Tror någon här att allmänflyget, som i realiteten endast ger små intäkter, får ligga kvar på mark som mäktiga byggintressen åstundar? Och Linjeflyg, som byggt upp sin position tack vare Brommas optimala belägenhet, kan nu strunta i bullerproblemet. Alla de som bor vid flygplatser ilandsorten är för spridda och för små för att kunna väcka partitaktikerna till strid för sin sak. Folkflyget kommer naturligtvis att utvecklas vidare efter något avbräck på grund av flyttningen, men det blir dyrare och obekvämare i framtiden för de flesta av resenärerna. En sista möjlighet att rädda Bromma är att docenten Bo Lundberg, som under många år fört en orädd och outtröttlig kamp för Bromma som huvudinrikesflygplats, nu har en plan på uppdelning av inrikesflyget mellan Arlanda och Bromma på sådant sätt att jetflyget går på Arlanda och tystgående turbopropmaskiner på Bromma. För många resenärer skulle detta vara en lyckosam lösning, som skulle rädda Bromma åt en framtid vars tekniska utveckling nått en nivå där varken företrädare för miljöintressen eller företrädare för ekonomiska intressen skulle ha några invändningar att göra. Glöm inte att bullerproblemen är stora för flyget överallt och att flygplanstillverkarna nu satsar alla resurser på att konstruera både tysta och bränslesnåla plan. Det finns f. ö. i dag ett jetplan som skulle klara de hårda bullerdämpningskraven på Bromma, nämligen det brittiska Bae 146. Jag yrkar, herr talman, bifall till de båda reservationer som är fogade till trafikutskottets betänkande 1980/81:28.

Herr talman! I motion 316 har jag tillsammans med ett antal centerpartister yrkat 2. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära nytt förslag om fortsatt linjeflygsverksamhet på Bromma. Dessa yrkanden sammanfaller i stort med yrkanden i andra motioner som behandlas i detta utskottsbetänkande. Som Rolf Clarkson nu varit inne på har trafikutskottets majoritet yrkat avslag på de här motionerna, och vi har reserverat oss för bifall till dessa när det gäller fortsatt linjeflygsverksamhet på Bromma. Jag kan i huvudsak ansluta mig till de synpunkter som framförts av Rolf Clarkson och kan därför fatta mig kort — jag skall endast framföra några synpunkter. Jag har full förståelse för att bullerstörningar kan irritera befolkningen inom Brommaområdet. Men jag vill också starkt betona att det ingalunda är en lokal fråga för Stockholm att Bromma bör vara kvar för inrikesflyget. Det finns två orsaker härtill. För det första borde de höjda kraven på bullerdämpning kunna ge resultat. Därmed skulle dessa olägenheter kunna elimineras. För det andra har landsortens näringsliv och människor behov av snabbförbindelser med Stockholm och den allmänna service m.m. som finns här. Det är en mycket väsentlig fråga för oss i skogslänen och Mellansverige. Om man hade tagit hänsyn till bullerstörningarna även på de andra platserna i Sverige, skulle det ha varit positivt för dessa platser. Det har aldrig de som vill ha bort flyget från Bromma brytt sig om — de har helt nonchalerat detta. Det har för dem varit en obetydlig fråga. Om man hade gått in för att Bromma skall vara kvar och arbetat för att få bort bullret, skulle man ha fått reslutat fortare, och det skulle ha varit till fördel för de andra flygplatserna i Mellansverige. Det gäller dock i första hand vårt befintliga näringsliv. Men skall vi få nya företag att starta och utvecklas ute i regionerna, t.ex. i skogslänen, där vi har det besvärligt med sysselsättningen, måste flygförbindelserna med Stockholm vara snabba. Flygresenärerna bör liksom andra människor kunna komma in och ut från centrum utan alltför stora kostnader för taxiresor etc. och utan alltför stor tidsspillan. Mindre bullrande flygplan är under utveckling. Därför borde Bromma vara kvar som inrikesflygplats. Nackdelarna med bullret på Bromma har blivit mindre och kommer att bli mindre med bättre flygplanstyper. Här borde Brommamotståndarna ha kunnat ge sig till tåls. Sedan riksdagen i höstas med knapp majoritet beslutat att inrikesflyget skulle flyttas ut till Arlanda har lösningen på Arlanda dess bättre blivit något förbättrad. Det har också klarnat för den del av riksdagen som blev majoritet i höstas att utflyttningen från Bromma inte kan ske så snabbt som de trodde. Det ger oss möjligheter att få behålla Brommaflyget en tid längre. Vårt arbete för Brommas bevarande har för den skull ej varit helt förgäves. Jag vill dock betona, liksom Rolf Clarkson här har gjort, att många svenskar har behov av att Bromma finns kvar som inrikesflygplats. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2. Herr talman! Till sist vill jag — med hänsyn till att Bromma behövs som inrikesflygplats och med hänsyn till de tekniska framsteg som alltjämt görs — uttala förhoppningen att även om utskottsmajoritetens förslag vinner här i riksdagen i dag, så skall andra vägar kunna öppnas för ett flyg som utgör ersättning för vad vi i så fall har förlorat. Det nya plan som Saab i Linköping skall tillverka på licens och som betecknas SF-340 torde bli ett lämpligt plan på kortare distanser, exempelvis Karlstad-Bromma.

Herr talman! Riksdagen fattade den 17 december förra året beslut om att jettrafiken på Bromma snarast möjligt och senast under andra halvåret 1982 skulle flyttas till Arlanda. Det principbeslut som då togs angående flygtrafiken på Bromma utgjorde det slutliga ställningstagandet efter många års diskussioner om Stockholmsregionens flygplatsfråga.- Visserligen har riksdagen tidigare fattat olika beslut i frågan, förordnat om nya utredningar och ändrat tidpunkt för utflyttning av F-28-trafiken från Bromma till Arlanda, men beslutet den 17 december kunde tas efter det att själva miljöfrågan slutligen avgjorts. Koncessionsnämnden hade som bekant prövat förutsättningarna för fortsatt linjetrafik på Bromma ur miljösynpunkt och kommit fram till att trafik med Fokker F-28 skulle upphöra senast vid utgången av juni 1981. De flygplan som därefter trafikerar flygplatsen måste ha en ljudemission som är 9 dBA lägre än F-28. Koncessionsnämndens beslut överklagades. Regeringen avgjorde den 9 oktober 1980 frågan, varvid man konstaterade att den nuvarande flygtrafiken på Bromma gav upphov till bl.a. oacceptabla bullerstörningar. I likhet med koncessionsnämnden ansåg regeringen att trafiken med jetflygplan och då främst F-28 på grund av bullerstörningarna snarast måste upphöra. Däremot sänkte regeringen bullerkraven för de flygplan som fortsättningsvis skall trafikera Bromma till minst 7 dBA under Fokkerplanens bullernivå, och dessutom förlängde man övergångstiden. Förutsättningarna för LIN att bedriva sin linjetrafik på Bromma hade därmed starkt beskurits. De invändningar som under åren framförts mot Bromma flygplats från de kringboende, från olika organisationer och från kommunala organ har främst gällt de sanitära olägenheter som jetflygplanen förorsakat. Både koncessionsnämnden och regeringen gav de klagande rätt. Det var alltså miljöfrågorna som slutligen avgjorde Brommas framtid. Det skulle vara frestande, herr talman, att vid detta tillfälle göra en tillbakablick på alla faser i Brommas utveckling från 1936 fram till nu samt på alla turer och beslut i frågan. Jag tror dock att kammarens ledamöter inte så här i vårsessionens slutspurt blir alltför ledsna om jag avstår från detta. Jag kan för resten hänvisa de intresserade till proposition 1980/81:30, där en ganska utförlig historisk tillbakablick ges. Vad vi i dag har att ta ställning till är det förslag som regeringen har lagt fram med anledning av riksdagens beslut i december förra året om jettrafikens utflyttning. I propositionen redovisas de åtgärder som regeringen vidtagit på grund av riksdagens uttalanden samt anvisas de medel som erfordras för ändamålet under nästa budgetår. Vad som är mest intressant i sammanhanget är egentligen det som hänt sedan riksdagen fattade sitt beslut den 17 december om de för LIN:s trafik nödvändiga investeringarna på Arlanda. Vid beslutets fattande ansågs en samlokalisering med SAS inrikestrafik i det nuvarande inrikesområdet på Arlanda vara det alternativ som i rimlig tid skulle kunna stå färdigt för den samlade inrikestrafiken. Man var dock medveten om att den s.k. T3 terminalen hade begränsade utvecklingsmöjligheter och därför måste betraktas som en provisorisk lösning. Därför beslöt också riksdagen på grundval av den socialdemokratiska motionen i fråga att ett programarbete för en permanent inrikesterminal omedelbart skulle påbörjas. Jag tror att vi alla i trafikutskottet kände en stark olust över att den provisoriska lösning som T3-förslaget utgjorde skulle bli så kortvarig att den inte skulle medge en rimlig avskrivningstid. Detta faktum och riksdagens klara beslut i Brommafrågan satte fart på tankeverksamheten hos luftfartsverket, flygbolagen och skilda motionärer i riksdagen. Propositionen 1980/81:134 innehåller inget sådant nytänkande, men den innebär å andra sidan bara ett motvilligt verkställande av riksdagens beslut. I den socialdemokratiska motionen av Bertil Zachrisson m.fl. skissas ett förslag till en mera långsiktig lösning av terminalfrågan på Arlanda än vad T3-alternativet erbjuder. I motionen förordas en lokalisering till det s.k. A70-området, dvs. den nuvarande utrikesanläggningen. Liknande tankegångar förekommer i centermotionen 1980 81:1324 från moderat håll samt i motion 1980/81:1740 av Rolf Sellgren, folkpartiet. Luftfartsverket har under mellantiden arbetat med dispositionsplanen för Arlanda och studerat olika alternativ också för den framtida lokaliseringen av inrikesflyget till Arlanda. Därvid har man studerat möjligheterna att utnyttja A70-området även för inrikestrafik. Det mest fördelaktiga alternativet, som också skulle medge en framtida expansion för både inrikesoch utrikesflyg, är att ta pir A, dvs. nuvarande utrikesterminalen, i anspråk för SAS och LIN:s inrikesflyg. Utrikestrafiken skulle därmed flyttas till pir B, där chartertrafiken nu håller till, och chartern skulle i sin tur flyttas till en nybyggd minipir söder om Arlanda International. LIN och SAS, som deltagit i utredningsarbetet, framhåller också att lokaliseringen av inrikesflyget till A70 oavsett vilken pir som väljs, utgör en jämfört med T3-alternativet överlägsen lösning. Även ur personalsynpunkt är förslaget godtagbart. Mot den bakgrunden och mot bakgrund av den stora samstämmigheten i uppfattningen om hur terminalfrågan för inrikesflyget skall lösas på Arlanda har uppgiften varit ganska lätt för trafikutskottet den här gången. Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att utredningsarbetet nu kommit så långt att en till synes tillfredsställande lösning av terminalfrågan kunnat presenteras. Utskottet avvisar i likhet med luftfartsverket och flygbolagen T3-alternativet av såväl trafikmässiga som ekonomiska skäl. Utskottet godtar en lösning enligt A70-alternativet, trots att det innebär en senare utflyttning av LIN än vad riksdagen tidigare beslutat om. Utskottet kan acceptera en försening till senast andra halvåret 1983, då man därigenom får en bättre och mera långsiktig lösning av inrikestrafiken på Arlanda. Utskottet betonar dock vikten av att projektet genomförs med största möjliga skyndsamhet. Därigenom förlängs trafiken med F-28 på Bromma, och det krävs därför enligt luftfartsinspektionen vissa säkerhetsinvesteringar där. Medel för dessa åtgärder har redan beviljats av riksdagen. Det kan tilläggas att dessa investeringar kommer till nytta för den kvarvarande trafiken på Bromma. Jag är personligen mycket glad över att denna segslitna fråga äntligen fått en så bra och av alla parter accepterad lösning. Utskottet är också praktiskt taget enigt om detta i sitt betänkande. Det finns visserligen två reservationer, som Rolf Clarkson och Bertil Jonasson här talat för. Reservation 2 skiljer sig inte nämnvärt från utskottsmajoritetens förslag. Den innebär enligt min mening bara en onödig omgång och försening med förnyad prövning hos regeringen och en ny proposition i frågan. Därmed skulle flyttningen av F-28 fördröjas ända till slutet av 1984. Reservanterna är dock ense med majoriteten om att förslaget till lösning av terminalfrågan för inrikesflyget på Arlanda är det bästa. Jag har nu bortsett från reservation nr 1, som jag inte tagit riktigt på allvar. Beslutet om utflyttning av LIN:s trafik är ju fattat. Det bör självfallet respekteras och ligga fast. Jag förstår dock reservanterna, som velat deklarera att de inte frångått sin uppfattning om hur inrikesflyget bör lokaliseras i Stockholmsområdet. Deras förslag är i praktiken överspelat, då LIN nu är helt inställt på att fortsätta sin inrikestrafik med F-28 på Arlanda. Jag tänker inte ta upp en ny Brommadebatt med Rolf Clarkson. Vad beträffar den fortsatta verksamheten på Bromma får vi anledning att återkomma i höst, när utredningar och remissvar är klara. Rolf Clarksons mörka och dystra profetior om förhållandena på Arlanda får ses som ett sista desperat försök att än en gång uppskjuta beslutet om Bromma. Vi har, Rolf Clarkson och jag, haft olika uppfattningar i den här frågan. Vi har haft många frejdiga duster i luftfartsverkets styrelse, i trafikutskottet och häri kammaren. Får jag ändå till sist, fru talman, när frågan om inrikesflygets lokalisering är avgjord, uttrycka min personliga uppskattning av och respekt för vännen Rolf Clarkson. Med skicklighet och stor sakkunskap samt med gott humör har han framfört sina synpunkter i frågan. Jag är säker på att vi har ett gemensamt intresse av att se en positiv utveckling av det svenska inrikesflyget. Jag tror för min del att vi med dagens beslut och de fördelar av olika slag som en samlokalisering av utrikesoch inrikesflyget utgör har lagt grunden för en sådan utveckling. Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Nils Hjorth fuktar ju mitt krut i allra högsta grad när han så vänligt betygsätter våra stridigheter i det förflutna. Men helt genomvått skall väl inte krutet ha blivit i alla fall. Jag måste säga att jag reagerar med förstämdhet inför den belåtenhet som Nils Hjorth gav uttryck för här, när han och hans meningsfränder nu åsamkar svenskt inrikesflyg praktiskt taget oreparerbara skador för framtiden. Man har faktiskt, som jag sade i mitt första anförande, manipulerat med Brommavänner och Brommafiender. Man har sagt att det var bullret från Fokkern som var det avskyvärda och som skulle tas bort. Och när man äntligen lyckades vinna inte bara sina egna utan också regeringen för att bullret på Bromma måste begränsas, ändrade man sitt ställningstagande och gick över till att få riksdagen att besluta — med knappaste möjliga marginal — att inte bara Fokker F-28, som var för bullrig, utan över huvud taget allt jetflyg, hur tystgående det än var, skulle bort från Bromma. Jag finner beslutet ologiskt, och jag finner det manipulerande på så sätt att man syftar till att ta bort den väsentligaste trafikformen för en centralflygplatsi Sverige, nämligen jetflyget. Om man lyckas med det — och det har man ju lyckats med så att Linjeflyg nu för fullt planerar att ha hela sin verksamhet på Arlanda — är det ingenting kvar av Bromma. Alla välgångsönskningar om Brommas framtid, alla förhoppningar om att det skulle kunna utveckla sig gynnsamt i framtiden för det korta inrikesflyget är felaktiga och alltför optimistiska. Linjeflyg måste i dag — kommersiellt företag som det är — inrikta alla sina ansträngningar på att göra sin flyttning, som är ett dyrbart avbräck, så lyckosam som möjligt för framtiden. Man vill inte ha ett läckage från något kortdistansflyg på Bromma: Karlstad, Borlänge, Jönköping måste trafikeras med jetflyg från Arlanda. Man kan inte ha läckage från sitt stamflyg på Arlanda. Det är naturligt — det jetflyg som i dag är vinstgivande och som skulle fortsätta att vara det på Arlanda blir då förlustbringande. Med all sannolikhet blir kortdistansflyget på Bromma också förlustbringande. Linjeflyg har alltså inget val: Man måste nu tömma Bromma på all konkurrerande flygverksamhet för att lyckas med sin uppgift att förlänga flygtiden för flertalet av de svenska resenärerna och vara kvar som det dominerande inrikesflygbolaget. Det är det betänkliga slutet på alla våra frejdiga fejder i det förflutna, Nils Hjorth.
Fru talman! Det tycks ännu inte vara riktigt slut med de frejdiga dusterna mellan Rolf Clarkson och mig! Rolf Clarksons påstående att grunden för beslutet här i riksdagen var manipulationer vill jag med kraft tillbakavisa. Skulle riksdagskollegerna efter alla utredningar och alla diskussioner vara så vilseförda? Anser Rolf Clarkson det, tror jag han har en låg uppfattning om kollegernas fattningsförmåga. Låt oss så litet närmare titta på vad det är Rolf Clarkson och övriga reservanter vill med sina reservationer — han har inte nämnt mycket om vad de egentligen innebär. Jag tycker att reservation 2 är inkonsekvent när den görs avhängig av bifall till reservation 1. I reservation 1 tillstyrker man en omprövning, och då när man naturligtvis en stilla förhoppning om att nya och tystare plan med färdiga leveransavtal kan komma fram i höst. Sedan uttalar man i reservation 2 sin tillfredsställelse över att terminalfrågan på Arlanda fått en bra lösning för LIN:s verksamhet. Detta uttalande måste tolkas så att man anser att F-28 skall flyttas ut och även i fortsättningen skall användas. Slutligen säger reservanterna att det bör ankomma på regeringen att pröva frågan från statsfinansiella och budgetmässiga synpunkter. I regeringens proposition i höstas, som reservanterna åberopar, sades klart att om inte nya plan kan erhållas i år så skall arbetena på Arlanda för LIN:s trafik påbörjas omedelbart. Varför då den försening som reservation 2 innebär?

Fru talman! Reservationsutformandet är tekniskt komplicerat. Regeringens proposition i fjol är det enda riktiga alternativet från den synpunkt som jag företräder — det fulla bevarandet av Bromma för alla slags flygplan men med viss av koncessionsnämnden och 'sedan av regeringen fastställd bullerdämpningsnivå. Det är då självfallet svårt att i dag argumentera på annat sätt än så, att den del av beslutet från december som gällde utflyttningen av jetflyget är det felaktiga. Vi menar att kan man inte flyga med plan av den typ som de nya bullerbestämmelserna för Bromma kräver, måste en flyttning till Arlanda ske, och då skall naturligtvis den flyttningen göras så helhjärtat och fullständigt som möjligt. Jag inser att om beslutet står fast att Linjeflyg skall flytta sina Fokkrar till Arlanda och man får till stånd en lösning av lokalfrågorna där ute, som nu skisseras, kommer det att bli bra för en mängd människor. Lokalerna blir bra, det blir bra för flygbolaget osv. Det är bara resenärerna som förlorar oerhört tidsmässigt och därmed i effektivitetshänseende. Det är skillnad att färdas 30 å 40 minuter längre tid på marken när den genomsnittliga flygtiden, som i Linjeflygs fall, är 35 å 36 minuter totalt. Det är i själva verket en fördubbling av restiden. Och tiden är dyrbar. Det kommer att betyda oerhört mycket inte bara för portföljresenärerna, som någon kanske rycker på axlarna åt, utan också för folkflygspassagerarna. För dem är tiden lika viktig och dyrbar när de reser i privata ärenden som den är för dem som reser i tjänsten. Man vill utnyttja sin vistelse i Stockholm, alternativt på den andra orten, maximalt. Jag tycker inte att man kan rycka på axlarna åt passagerarnas intressen. När riksdagen i dag definitivt beslutar att flytta ut jettrafiken till Arlanda, åsamkar man dem som vi mest skall slå vakt om, nämligen passagerarna, stort obehag. Det är alldeles nödvändigt att Bromma bevaras, av den enkla anledningen att den tekniska utvecklingen snart kommer att innebära att all trafik kommer att vara av den bullerlåga typ som nu krävs. Risken är att man lägger ned Bromma, kortar av landningsbanorna, så att endast allmänflyget kan använda Bromma, och sedan kan flygplatsen aldrig återställas. Hur bra den tekniska utvecklingen än kommer att svara mot kraven i framtiden, kommer flygplatsen att vara förlorad. Då krävs för Stockholmsregionens flygplatsbehov ytterligare en flygplats som skall byggas någon annanstans.
Fru talman! Rolf Clarkson har talat många gånger om nya tystare plan som skall komma. Vi har från vår sida hävdat att det dröjer länge. De har funnits på ritbordet, men det dröjer många år innan de kommer i serieproduktion. Märk väl att om vi skulle följa regeringens förslag borde de nya planen ha varit framme nu och LIN ha tecknat ett leveransavtal i höst. beslutat att inte vidare utreda möjligheterna att ersätta Fokker-planen med tystare jetplan, som klarar miljökraven för fortsatt trafik på Bromma”. Därmed tycker jag att reservationerna faktiskt är onödiga. Jag tror, Rolf Clarkson, att den inrikesterminal på Arlanda som nu kommer att byggas blir förstklassig och kommer att tilltala passagerarna.

Fru talman! Vår debatt i dag gäller i första hand vilka insatser som erfordras för att flytta den nuvarande inrikestrafiken med flygplanet Fokker F-28 från Bromma till Arlanda. Senare i höst kommer riksdagen att få ta ställning till ett samlat luftfartspolitiskt program, som skall behandla det framtida inrikesflyget och den totala transportförsörjningen med flyg i landet.

Det finns en rad fördelar i det förslag som trafikutskottet nu förelägger riksdagen i förhållande till decemberbeslutet. Främst undanröjer vi panikutflyttningen av jettrafiken hösten 1982. Luftfartsverket och LIN slipper göra onödiga investeringar i provisoriska anläggningar. Jag noterade med tillfredsställelse Nils Hjorths erkännande i dag att även socialdemokraterna kände olust inför T3-lösningen. LIN får nu förutsättningar att minimera de ekonomiska skadeverkningarna, som under alla förhållanden blir en följd av utflyttningen från Bromma. Den här något ljusare bilden i dag kommer av de nya principlösningar som presenterats av luftfartsverket.och som Linjeflyg vitsordat. En samlokalisering av allt flyg — inrikes, utrikes och charter — till den nuvarande utrikesterminalen skapar självklart fördelar som inte tidigare lösningar kunnat inrymma. De omoch tillbyggnader som krävs ligger också långt under tidigare investeringskrav. Detta har såväl samhällsekonomiska som företagsekonomiska fördelar. Eftersom det hittills rört sig mest om skissartat underlag, vill jag uttala förhoppningen att beräkningarna står sig i den grundligare behandlingen. Vi har alltså i trafikutskottet nått en bred enighet om att när inrikesflygtrafiken med Fokkern flyttar från Bromma, sker det till en permanent anläggning, och tidpunkten för utflyttningen anpassas därtill. Ur operativa synpunkter skulle för LIN:s del sommaren 1983 bedömas lämplig. Det kan synas heroiskt att som reservanterna hålla fast vid en senare utflyttning och vid att fjolårets riksdagsbeslut skall rivas upp. Men den vägen är inte politiskt realistisk i dag, och då är det mera fruktbart att arbeta vidare efter de förutsättningar som föreligger. Vi skall dock vara medvetna om att åtskilliga problem återstår att lösa. Trots de optimistiska tongångarna från Linjeflyg är det fullt klart att företaget förlorar en betydande del av sitt passagerarunderlag vid utflyttningen. Genom den nya Arlandalösningen har man lyckats minska det beräknade intäktsbortfallet från nära 100 milj.kr. per år till dryga 20 milj.kr. Men även med en minimering av passagerarbortfallet är företagets ekonomi hotad. Vi måste få en sådan lösning som både ger Linjeflyg en framtid och enligt riksdagens beslut tryggar den inrikes flygtrafiken i framtiden på de flygplatser där den nu bedrivs. Det innebär att även nya linjer kan komma i fråga. Utskottet har också uttalat sig mycket klart om att Bromma alltfort kommer att bibehållas för inrikesflyg och för allmänflyget. Därför tillstyrker också utskottet de av luftfartsinspektionen begärda flygsäkerhetsåtgärderna på Bromma. Här vill jag särskilt betona vikten av att det bortfall på kortare relationer som med säkerhet blir följden vid LIN:s utflyttning till Arlanda fångas upp genom att annat flygbolag ges koncession för trafik med mindre och bullervänligare plan från Bromma. Linjeflyg bör alltså inte envist behålla trafik som ger bättre utfall i passagerarunderlag och ekonomi om den uppehålls av annat bolag och med andra flygplan. De berörda flygbolagen bör också följa detta med särskild uppmärksamhet, så att inte sådant tidsglapp uppstår i samband med utflyttningen av Fokkerplanen att marknadsandelar av flygtrafiken definitivt försvinner eller blir svåra att återvinna. Jag betonar detta med tanke på att av Swedair beställda Saab-Fairchild 340 inte kommer att vara klara för leverans redan 1983. Om så erfordras bör andra plan såsom Dash 7, som redan finns på marknaden, kunna anskaffas. Enligt uppgift de senaste dagarna skall den särskilda utredningen om inrikesflygets utveckling vara klar, och utredaren sägs föreslå att allt inrikesflyg flyttas ut till Arlanda. Innan jag tagit del av förslagen skall jag begränsa mig till den kommentaren att även om transferandelen i inrikesflyget har storleksordningen 25 96, så är detta inget skäl för att helt slopa Bromma. Det finns bevisligen ett starkt behov av en närflygplats i vår huvudkommun, och då bör trafiken anpassas efter behovet. Men den här frågan får vi all anledning att pröva när handlingarna ligger på bordet, och jag är därför inte lika pessimistisk i det här avseendet som Rolf Clarkson visade sig vara. Det är en klar belastning på dagens beslut att frågan om kollektivtrafiken mellan Stockholm och Arlanda inte fått sin lösning samtidigt. Det enda vi nu kan säga är att en gemensam terminal för allt flyg från Arlanda medger större turtäthet för busstrafiken till terminalen och att en viss förkortning av restiden därmed uppnås. Däremot är inte frågan om transportsystemet som helhet klarlagd, än mindre löst. Det man med säkerhet kan fastslå är att en järnvägslösning är orealistisk i dagsläget. Den lättvindiga kalkyl som presenterades av socialdemokraterna i höstas har efter SJ:s utredning definitivt skjutits i sank. Kollektivtrafiken till Arlanda blir ett av de viktiga avsnitten i höstens proposition. Jag vill slutligen, fru talman, understryka vad departementschefen anför om vikten av att berörda landsting tillskjuter de investeringsbidrag som enligt gällande regler tillkommer landstinget. Utskottet tar allvarligt på landstingets underlåtenhet i det här avseendet och gör en kraftig markering, som vi hemställer att riksdagen ger regeringen till känna. Fru talman! Jag yrkar med det sagda bifall till utskottets förslag på alla punkter.

Fru talman! Efter att ha lyssnat till Rolf Sellgrens förnöjsamhet över det beslut som han tror att kammaren skall fatta om en stund och som han gläder sig åt vill jag för den framtida historieskrivningen om raserandet av Bromma flygplats säga följande. Jag har för en stund sedan anklagat Nils Hjorth såsom kämpe för utflyttningen från Bromma för manipulering. Det är i starkaste laget, jag medger det. Jag menar med manipulering att man förmår partikamrater att rösta på ett sätt som de kanske innerst inne inte skulle vilja genom att lova dem att det som de fruktar, om de röstar så, inte skall inträffa. Det är vad som har hänt. När man nu säger att Linjeflyg redan har bestämt sig för att flytta sin verksamhet till Bromma kapar man ju av en bit av det historiska skeendet. Riksdagen fattade sitt beslut den 17 december i fjol med några få rösters övervikt. Det var några folkpartistiska ledamöter som satte de stockholmska byintressena före riksintressena, och jag skall nämna dem vid namn: Bonnie Bernström, Gabriel Romanus och Margareta Andrén. Med deras hjälp fattade riksdagen ett beslut som innebar detta avbräck för svenskt inrikesflyg. Därmed insåg folkpartigruppen, enligt de uppgifter som kom mig till del, att svårigheterna skulle bli mycket stora att vid nästa proposition i ärendet — den som vi behandlar i dag — samla sina skaror på nytt, och därför meddelade man åtminstone mig att man inte var för en upprivning av det olyckliga beslutet. Med kännedom om detta beslutar sig självfallet Linjeflyg för att nu sluta att hatta i ärendet. Man konstaterar att situationen är som den är och flyttar sin verksamhet till Arlanda. Då har vi alltså uppnått detta att de som har röstat för flyttning av en del av flyget till Arlanda i förhoppning om att en annan, mycket viktig del av inrikesflyget skall få ligga kvar och utvecklas på Bromma kommer att få se dessa förhoppningar grusade. Jag spår i dag att Bromma flygplats på grund av det som har skett, på grund av den rökutveckling varunder beslutet har fattats, kommer att inom en mycket snar framtid vara blott en allmänflygplats i Stockholm. Allmänflyget är i och för sig intressant, men det är icke tillräckligt för att bära den ekonomiska bördan av en sådan flygplats som Bromma. Därmed kan ni skönja slutet på historien, och det är därför jag är upprörd i dag och talar mindre om hur bra det blir på Arlanda än om hur illa det kommer att gå för Bromma.

Fru talman! Jag tror att Rolf Clarkson, när han sedermera läser vad som har sagts i den här debatten, kommer att vara i en annan sinnesstämning. Då kommer han att märka att mitt anförande inte andas ren och skär förnöjsamhet. Däremot kan man tala om en praktisk, politisk realism. Jag är fortfarande, vilket tydligt framgick av mitt anförande, en klar anhängare av att Bromma flygfält skall finnas kvar för inrikes linjetrafik. Vi vet att Linjeflyg har uttalat att man vill flytta ut hela den inrikes flygverksamheten till Arlanda och bedriva den med uteslutande Fokker F-28-plan. Om det är sant som det är sagt, så är den särskilda utredaren inne på samma linje. Jag har inte gett upp kampen för att Bromma skall finnas kvar för den typ av flygverksamhet som inryms under bullergränserna. Om detta råder en bred enighet i utskottet, och jag kommer att arbeta för att den enigheten skall bestå. Rolf Clarkson däremot bekräftar gång på gång från denna talarstol att han har gett upp hoppet om Bromma flygfält. Han ger redan i dag kampen förlorad. Jag tycker det är mer korrekt att stå fast vid den praktiska och politiska verkligheten i stället för att uppträda som en redan slagen kämpe.

Fru talman! Mycket skall man höra även i denna kammare innan öronen ramlar av. Här anklagar nu Rolf Sellgren mig för att ge upp striden. Men det är ju på grund av hans och hans partis uppgivande som Linjeflyg definitivt har bestämt sig för att lämna Bromma flygfält. Jag själv är realist och inser att en flygtrafik på Bromma på icke kommersiellt goda villkor innebär att vi etablerar ett olönsamt flygnät. Är det någon i denna kammare som tror att vi med berått mod kommer att vara med om det? Nej, vi får finna oss i att Linjeflyg styr utvecklingen, och det har Linjeflyg också rätt att göra. Det är inte vii denna kammare som skall tala om för Linjeflyg vilka maskiner man skall använda och vilka flygplatser man skall trafikera. Vi har förklarat för Linjeflyg att man får flyga på Bromma, men bara med en viss sorts maskiner. Redan det är ett otillbörligt intrång i verksamheten. Nu stängs grindarna centimeter för centimeter till flygplatsen på Bromma. Lennart Johanssons utredning innebär ytterligare några centimeter, och så kommer det att fortgå. Jag försäkrar Rolf Sellgren att här gäller det varken att vara optimist eller pessimist, det räcker med att vara realist.
Fru talman! Jag håller med om att det gäller att vara realist, men vi tycks ha olika uppfattningar om hur realismen skall tillämpas. Låt mig påminna Rolf Clarkson om att den debatt som nu pågår egentligen berör den debatt som vi skall föra i höst. Det underlag som finns i dag är att utskottet har uttalat sig för att Bromma flygfält skall vara kvar för inrikesflyg och allmänflyg. Vi har också uttalat att vi har ett ansvar för att flygtrafiken tryggas på de flygplatser i landet där den nu bedrivs. Det är alltså en principiell inriktning, som sedan skall få ett reellt innehåll i höstens proposition. Då får vi se vad vi kommer fram till. Jag är ledsen att Rolf Clarkson redan har lagt ned vapnen. Jag hoppas att sommaruppehållets vila kan ge den kämpen nytt mod, så att vi i höst kan hjälpas åt att göra någonting positivt för Brommas framtid.

Fru talman! Eftersom jag i stort sett är enig med Rolf Sellgren, skall jag försöka att så litet som möjligt upprepa vad han redan har anfört. Men några ord vill jag ändå säga som bakgrund till att jag har valt den linje som jag nu har valt. Vi från centerns sida stödde i december förslaget om fortsatt trafik på Bromma och om att Linjeflyg skulle få tid på sig fram till 1985 för att skaffa miljövänligare plan. Jag menar att det var ett riktigt ställningstagande. Hade detta blivit riksdagens beslut, skulle Linjeflyg med största sannolikhet ha lyckats skaffa dessa plan. Och de miljövänligare planen skulle sedan ha trafikerat även övriga aktuella flygplatser i landet och medfört påtagliga miljöförbättringar på dessa platser. Nu har effekten av det beslut som fattades blivit att Linjeflyg har förklarat att man avbryter sina försök att skaffa sig miljövänligare plan. Varför Linjeflyg fattat detta beslut kan alltid diskuteras, men jag skall inte lägga mig i den debatt som förts mellan Rolf Clarkson och Rolf Sellgren. Det är bara att konstatera att beslutet är fattat — Linjeflyg kommer inte att skaffa sig dessa miljövänligare plan. Det enda Linjeflyg tänker göra är att förbättra Fokkerplanen, så att deras bullernivå sänks med 2 å 3 dB. Skälet till detta är inte minst att Linjeflyg därmed också sparar bränsle. Jag bedömde situationen i början av januari så, att det inte fanns några möjligheter att riva upp riksdagens beslut från december — och jag tror att det var en riktig bedömning. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om huruvida det var lyckligt eller inte att vi hade hamnat i denna situation, men jag och mina medmotionärer menade att det gällde att göra det bästa möjliga av den uppkomna situationen. Det beslut som riksdagen i december fattade med minimal majoritet skulle innebära ett slöseri med statliga medel i en omfattning som i varje fall inte jag kunde acceptera. Det skulle exempelvis innebära att ett parkeringshus byggdes för ungefär 30 milj.kr., som man några år senare skulle tvingas riva för att få fram en ny taxibana. Det blir naturligtvis inte aktuellt nu, utan dess bättre har man efter noggranna undersökningar kommit fram till att man skall lösa terminalfrågorna på ett helt annat sätt än vad som förutsattes i det beslut som riksdagen fattade i december. Jag är glad åt detta. Jag konstaterar att vi centerpartister med vår motion 460 var de första motionärer som krävde åtgärder för att minska kostnaderna för flyttningen av jettrafiken från Bromma till Arlanda. Sedan kom folkpartiet med en motion med ungefär samma inriktning, motion nr 1740. Vi ville alltså att riksdagen skulle se till att utflyttningen ägde rum på ett sådant sätt att det blev fråga om permanenta lösningar och inte provisoriska sådana, med de stora onödiga merkostnader som detta skulle ha inneburit. Tillåt mig säga några ord om den fortsatta användningen av Bromma som inrikesflygplats. Jag skall inte sticka under stol med att jag med viss bestörtning har tagit del av massmedias redovisning av Lennart Johanssons utredning. Jag är dock inte riktigt säker på att den är rätt återgiven. Det finns anledning att reservera sig för redogörelsen till dess vi får se den i dess helhet. Det är möjligt att det Lennart Johansson närmast är ute efter är att Linjeflyg inte är intresserat av att fortsätta trafik med olika typer av plan. Men det kan juinnebära att man i stället använder dotterbolaget Scanair för denna typ av trafik — det har man gjort i andra sammanhang när det gäller matartrafik. Jag satt själv med i lufttransportutredningen, och vi var inte främmande för att Scanair skulle administrera och leda trafiken med Saab-Fairchild 340, det miljövänligare turbopropplan som nu skall tillverkas vid flygverkstäderna i Linköping och som man räknar med skall kunna levereras i mitten av 1984. Men detta förändrar inte bilden. Det viktiga är att man fortsätter trafiken på Bromma, så att Bromma inte bara blir en flygplats för allmänflyg. Skulle dock så bli fallet, skall man notera att flygplatsen då bortfaller såsom en del i det svenska flygplatsnätet. Och då blir det Stockholms läns egen ekonomiska huvudvärk, för det är i så fall där man skall ta hand om Bromma. När det gäller allmänflygplatser är det Stockholms län som helt skall svara för driften. Jag vill också understryka, som Rolf Sellgren redan har gjort, vikten av att de nya terminalinvesteringarna på Arlanda sker med det bistånd från Stockholms län som vi förutsätter och som gällande regler förutsätter. Det är uppenbart att man där har försökt slingra sig ifrån ansvaret för flygplatsbyggande, som övriga orter i landet har fått klara av. Lufttransportutredningen har gjort en randanmärkning, som jag möjligen också kan tänka mig att departement och riksdag så småningom ställer sig bakom, som innebär att när det gäller rena flygsäkerhetsinvesteringar skulle de aktuella kommunerna inte behöva vara med och hjälpa till med finansieringen. När det däremot gäller terminalbyggnader och annat skall de vara med. Utskottet förutsätter detta, och jag tycker att det är en av de viktigaste punkterna. Om vi skall få en snar lösning av denna fråga så att, som utskottet hoppas, driften kan komma i gång andra halvåret 1983, krävs det snara beslut även från Stockholms läns sida.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
Fru talman! Frågan om Brommas framtid är i en rad avseenden definitivt inte avgjord, trots att många tycks tro det. Det riksdagsbeslut som fattats innehåller bara ramarna för den fortsatta flygverksamheten på Bromma och Arlanda. En lång rad punkter är fortfarande oklara. Moderaterna i trafikutskottet har reserverat sig för ett fortsatt bibehållande av jettrafiken på Bromma, åtminstone ytterligare några år. Det är ett, såvitt jag kan förstå, konsekvent, klokt och även realistiskt förslag med tanke på att några förändringar när det gäller terminalerna på Arlanda ännu inte har beslutats och ännu mindre satts i verket. Trafikutskottets vice ordförande Rolf Clarkson har på ett utmärkt sätt redovisat den moderata ståndpunkten när det gäller huvudfrågan, och jag skall inte ta upp kammarens tid med att argumentera ytterligare i den. Att jag emellertid, fru talman, har begärt ordet beror på att jag anser det djupt oroande att det nu uppenbarligen förekommer tankegångar om att t.o.m. förbjuda det reguljära propellerflyget på Bromma. Den utredning som har gjorts av sjöfartsverkets f. d. generaldirektör Lennart Johansson syftar ytterst till att helt ta död på Bromma som flygplats — om det nu är rätt refererat i massmedia, men jag har ännu inte hört några reservationer till referaten eller dementier på detta område. Det förbud mot jetflyg på Bromma som fattades i höstas med en enda rösts majoritet är verkligen beklagligt. Men det skulle, fru talman, bli ännu värre för en rad orter som ligger på ”medelavstånd” från Stockholm, om man nu fortsätter att ta steget fullt ut och även förbjuder propellereller turboproptrafik på Bromma. Jönköping, Karlstad och andra orter som ligger på motsvarande avstånd skulle drabbas utomordentligt hårt, om det inte blev möjligt att från sådana orter antingen i Linjeflygs eller i andra flygbolags regi — ingenting säger att det måste vara Linjeflyg — fortsätta att trafikera Bromma. Självfallet kan det för Linjeflyg som företag betraktat vara rationellt att ha all verksamhet samlad till Arlanda, men det är verkligen ingenting som säger att vi i Sverige nödvändigtvis måste koncentrera all inrikestrafik av någon betydelse till ett enda företag. Tvärtom är det så, fru talman, att om vi ser på hur det är internationellt — och vi behöver då inte gå så förfärligt långt från Sverige — så finner vi att det är i hög grad naturligt att ha inrikesflygbolag med olika inriktning och också olika kapacitet. Jag säger detta därför att om Linjeflyg inte skulle vilja bedriva verksamhet på Bromma i fortsättningen, är det enligt min och säkerligen många passagerares mening naturligt och självklart att vi ser till att andra företag får möjligheter att bedriva en tertiärtrafik på Bromma flygplats. I så måtto ansluter vi oss till de liberaliseringstankegångar när det gäller flyget som finns runt om i världen och som också Europarådets rådgivande församling enhälligt har uttalat så sent som 1979. Jag nämnde en ort som Jönköping i det här sammanhanget, och jag gjorde det därför att just Jönköping är ett typexempel på hur illa det kommer att gå, om det icke fortsättningsvis blir trafik också på Bromma. Här talas, fru talman, som alternativ till flygtrafiken för dessa orter på medellångt avstånd, om snabbtåg och liknande. Det kan vara ett alternativ, den dag sådana snabbtåg kan införas, för orter som ligger relativt nära Stockholm och som dessutom ligger vid stambanorna. Men det är absolut icke ett realistiskt alternativ jämfört med direkta förbindelser med Bromma för orter som t.ex. Jönköping och en del andra på motsvarande avstånd. Fru talman! Det är uppenbart att striden om Bromma kommer att fortsätta, oavsett utgången av dagens debatt. Olika orter kommer att drabbas olika hårt av den här nedläggningen, och det är mot den bakgrunden som jag har velat göra detta inlägg. De som företräder utskottsmajoriteten har hela tiden utgått från att man kan dra alla orter över en kam och att försämringarna kommer att bli ungefär likvärdiga för de orter som drabbas. Så är det absolut inte. Jag kan inte finna annat än att kampen om Bromma nu går in i ett nytt skede, om den moderata reservationen inte skulle vinna kammarens bifall. I detta nya skede måste syftet vara att se till att Bromma kan fortsätta som flygplats för flygplan som icke rimligen kan utgöra något hinder ur bullersynpunkt. Jag vill påstå att jag något är insatt i det här problemet efter sju år som ledamot av den statliga trafikbullerutredningen. Där sysslade man sannerligen inte med tanken på att förbjuda propellerflygplan eller turbopropflygplan på Bromma, utan då handlade det om jettrafiken. Det är uppenbarligen så att det ligger andra motiv bakom kampen för att få bort Bromma som flygplats. Tydligen tar nu regionalpolitiska intressen och markintressen överhanden för de lokalpolitiker i Storstockholmsområdet som föga bekymrar sig om servicen för de människor som reser till Stockholm utifrån landet, bl.a. de riksdagsmän som vi så ofta ser på flygplanen till Bromma men som i kammaren röstar mot flygplatsens fortsatta existens.

Fru talman! Anders Björck hotade med att Brommafrågan inte var avgjord än utan att kampen om Bromma skulle fortsätta. Han tyckte det var beklagligt att beslutet i december fattades med en enda rösts majoritet. Men som Anders Björck väl känner till fattar vi i den här kammaren många viktiga beslut med en rösts majoritet. Detta var väl inte något speciellt ovanligt. Jag vill till sist bara säga att det ekonomiskt mest fördelaktiga för LIN är att fortsätta sin trafik med F-28 på Arlanda. Det skulle ju vara en ekonomisk katastrof om LIN skulle tvingas byta ut hela sin flygplansflotta och fortsätta på Bromma med nya plan, som man skulle inköpa utan kännedom om deras prestanda i verkligheten. Jag vill erinra om att regeringens beslut i koncessionsärendet och regeringens förslag i december, som reservationerna bygger på, förbjuder LIN fortsatt F-28-trafik på Bromma. Den trafiken skall ju snarast flytta till Arlanda, om inte bindande leveransavtal träffas i höst om nya och tystare plan — och det är verkligen, Anders Björck, blåögt i överkant att tro att detta kan ske.

Fru talman! Nej, det är sannerligen inte ovanligt att vi fattar beslut med en enda rösts majoritet. Nils Hjorth vet mycket väl att under tiden 1973-1976 fattade riksdagen regelbundet beslut med lottens hjälp. Det var endast tack vare fru Fortuna som det parti Nils Hjorth representerar kunde hålla sig kvar vid makten under dessa tre år. Men vad det nu gäller är att med en enda rösts majoritet fatta ett beslut som får långtgående konsekvenser för många människor under lång tid. Som Rolf Clarkson här har påvisat handlar det om att slå sista spiken i Brommas likkista. : Vad som är oroväckande är att vi som trodde att man var ute efter att stoppa jettrafiken på Bromma av miljöskäl, av bullerskäl — vilket sannerligen är en ambition som jag fullt ut delar — har fått erfara att det inte var det enda skälet. Det var kanske inte ens huvudskälet. Man fortsätter med att ta till andra argument för att få bort all reguljär trafik på Bromma, även med flygplan som icke på något sätt kan vara störande ur de kringboendes synpunkt. Därvidlag, fru talman, har Nils Hjorth inte gett något besked i dag. Tycker han verkligen att det är rimligt att ansluta sig till de tankegångar som har återgivits i massmedia från generaldirektör Johanssons utredning att den här typen av mindre flygplan — som ju nu bevars också skall produceras i Sverige — icke fortsättningsvis, som tertiärtrafik, skall få trafikera Bromma? Därigenom blir en lång rad orter på medellångt avstånd från Stockholm utan vettiga flygförbindelser med huvudstaden. Jag tror att många skulle vara intresserade av att få ett besked på den punkten från socialdemokraternas talesman i debatten.
Fru talman! Anders Björck fortsätter den mörkmålning som Rolf Clarkson tidigare presterade. Jag vill bara erinra Anders Björck om att vi i utskottsmajoriteten anser att Bromma flygplats skall vara kvar. Vi säger att den bör kunna bibehållas för övrigt inrikesflyg och för allmänflyget. Sedan beror det helt på vad flygbolagen och luftfartsverket kommer till för uppfattning när det gäller vilken trafik man kan fortsätta med på Bromma. Men det blir en senare fråga, och vi får anledning att återkomma till den i höst. När utredningarna är klara och remissbehandlade, får man ta ställning till hur det skall bli med Bromma. Den debatten kan vi nog vänta med.
Fru talman! Jag tycker inte att vare sig Rolf Clarkson eller jag svartmålar på något sätt. Den beskrivning som har getts här är enligt min mening fullt ut korrekt mot bakgrund av de informationer som vi har fått i massmedia. Jag efterlyser inte — lika litet som någon annan — konkreta besked om vilka orter, vilka flygplanstyper, vilka företag som skall få trafikera Bromma. Men vad jag tycker man har rätt att fråga när riksdagen fattar ett beslut om nedläggning av Bromma är om de som driver igenom detta beslut verkligen är beredda att aktivt arbeta för att Bromma blir kvar som reguljärflygplats med en trafik av den omfattning och av det slag som Rolf Clarkson m.fl. här har talat för. Där svävar Nils Hjorth på målet. Där får vi inget besked. Där sägs det att vi skall skjuta det här beslutet till hösten. Vi väntar på besked — vi väntar på en mängd besked. Det går inte att här i kammardebatten bara säga att man skall bygga en snabbtågförbindelse mellan Stockholms city och Arlanda, som skall bli rimligt billig, och sedan — när beslutet är fattat — visar det sig att man inte är beredd att stå för den typen av löften därför att det då står klart att det skulle bli för dyrt. Man kryper, fru talman, gång på gång ur de besked som man har gett tidigare. Detta tycker jag att kammaren måste ha klart för sig — i den mån den inte redan har det — och inte minst den svenska allmänheten.

Fru talman! Det är mycket positivt att en stor enighet nu har uppnåtts om investeringarna på och jettrafikens överförande till Arlanda. Det är också glädjande att verklig realism och saklighet nu tycks ha präglat frågan och dess behandling. De överord och osakligheter som till viss del föregick och präglade decemberdebatten verkar i stort sett ha försvunnit. Man kan med tillfredsställelse konstatera att Linjeflyg, luftfartsverket och utskottsmajoriteten i stort är eniga om det förslag som i dag ligger på riksdagens bord. Den förre kommunikationsministern Ulf Adelsohn blev efter riksdagens beslut i december tvungen att skriva en proposition med helt annat innehåll än den tidigare. Denna proposition har föregåtts av ett förtjänstfullt utredningsarbete med konstruktiva förslag från såväl luftfartsverket och Linjeflyg som SAS. Även utskottet har på ett positivt sätt bearbetat propositionen, som man också fått en betryggande majoritet för. Utskottets förslag om Linjeflygs utflyttning till Arlanda vill jag därför tillstyrka. Det är ju en fördel att man därigenom kan använda viss kapacitet som nu inte är helt utnyttjad. Vi är väl alla också glada över att kostnaderna för en utflyttning ej på långt när behöver bli så höga som en del förslag tidigare visade på och som en del talare också framhöll som ett skäl mot flyttning från Bromma till Arlanda. Det nu föreslagna alternativet verkar ju också vara mycket fördelaktigt på grund av närheten till bansystem och hangarer och goda långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Som både jag och en del andra redan nämnt är ju investeringsbehoven också väsentligt lägre än i tidigare diskuterade alternativ, och en vinst är — trots vad en del här sagt tidigare — att man även kan få möjlighet till tätare bussförbindelser med Stockholms innerstad, varigenom restiderna blir kortare. För mig, som varit så engagerad i den här frågan, var det intressant att i förra månaden läsa en intervju med luftfartsverkets chef Jan Eriksson. Han uttalade där vad jag själv i olika debatter fört fram, nämligen att flyget inte alls utvecklats så som man trodde när ombyggnaden av Arlanda planerades i början av 1970-talet. Det kommer framför allt an på minskningen av charterflyget, och detta gör i sin tur att utflyttningen av inrikestrafiken från Bromma till Arlanda inte blir så dyr som man tidigare trodde. Generaldirektör Jan Eriksson framhöll i intervjun att det för luftfartsverkets delt.o.m. blir billigare med det nu föreliggande förslaget än att ha kvar Linjeflyg på Bromma. Man skulle i så fall inte ha kunnat nonchalera piloternas krav på en förbättring av flygsäkerheten, vilket skulle ha inneburit stora investeringskostnader. Samtidigt, säger luftfartsverkets chef, slipper man nu i princip ifrån alla dyra investeringar i en ny inrikeshall på Arlanda. Det som nu behöver göras är att anpassa befintliga anläggningar och eventuellt bygga en minipir. Genom det här förslaget sker visserligen en fördröjning av utflyttningen på kanske ett år till andra halvåret 1983, i stället för andra halvåret 1982 enligt det tidigare beslutet. Linjeflyg säger dock att man helst vill flytta under lågtrafik, vilket skulle kunna tala för att flyttningen kommer så nära halvårsskiftet 1983 som möjligt. Då beslutet om utflyttning av Linjeflyg nu på nytt slås fast och med tanke på de förtjänster som det nu aktuella alternativet har, får väl den här förseningen accepteras, men jag förutsätter verkligen att den nu uppgjorda tidsplanen kommer att hållas. Den förlängning av väntan på utflyttningen som nu sker kommer nämligen att kännas svår för tusentals människor i stora delar av Stockholm och även i Solna och Sundbyberg och inte endast för några få runt själva Bromma, såsom en del vill låta påskina. Sedan vi förra gången här diskuterade Brommafrågan har det skett en betydande ökning av antalet flygplansrörelser och därmed också av bullret genom att man nu delvis infört pendeltrafik. Tydligen tillämpas inte heller cut-back-systemet i samma utsträckning som tidigare. Förutom att de berörda människorna nu störs mer och oftare av bullret besväras de också mer av den obehagliga fotogenlukten och av avgaserna, som verkligen oroar många. Regeringen beslöt den 9 oktober 1980 att föreskriva vissa åtgärder för att minska de sanitära olägenheterna av Linjeflygs trafik på Bromma fram till flyttningen. Jag hoppas att den nya kommunikationsministern vill medverka till att dessa sanitära olägenheter på grund av Brommaflyget snarast möjligt lindras. För att statsrådet Elmstedt, som jag mycket väl förstår inte kan vara här i dag, inte skall sväva i ovisshet om vilka åtgärder regeringen beslutade, skall jag med tanke på protokollet påminna om en del av dem. Luftfartsverket skulle vidta de åtgärder som behövs för att undvika tidiga och sena starter och landningar under lördagsoch söndagsdygnen. Dessutom är det ju viktigt, som redan har sagts här, att Linjeflyg så fort det är möjligt minskar de nuvarande Fokkermotorernas buller med minst 3dBA. Fru talman! Då utskottets majoritet verkligen försökt få en så bra lösning som det är möjligt med hänsyn till olika intressen och avvägningar, har jag med de kommentarer jag här gjort inget annat yrkande än utskottets.

Fru talman! Margareta Andrén har liksom andra pekat på olägenheterna för speciellt Bromma och dess omgivning. Det är betecknande att man glömmer bort förhållandena vid de andra mellansvenska flygplatserna. Om man här hade gjort kraftansträngningar för att få ned ljudet vid Bromma, skulle alla flygplatser ha fått nytta av det. Nu har man bara stirrat sig blind på att få bort flyget från Bromma. Jag tycker nog att det visar att miljöintresset är rätt svagt. Det är inte intressant hur förhållandena är på andra flygplatser; det är bara fråga om hur det är vid Bromma. När vi bedömer de här frågorna kan vi inte göra det bara ur miljösynpunkt. Vi måste också se på de regionalpolitiska frågorna, sysselsättningen ute i landet osv: Det är risk för att passagerarantalet här kommer att minska på ett sådant sätt att intresset för att upprätthålla flyget försvinner. Därigenom kan vi också komma att förlora flygplatserna i Mellansverige. Det är det som jag har varit rädd för, och jag vidhåller yrkandet om bifall till reservationerna 1 och 2:
Fru talman! Jag vet att jag redan i tidigare debatter har sagt att jag mycket väl kan förstå problemet med bullret även vid flygplatserna ute i landet. Man kan inte jämföra det buller som uppstår runt Bromma med bullret kring mindre flygplatser med ett mycket mindre antal flygplansrörelser. För en tid sedan hade Bromma ungefär 120 flygplansrörelser per dygn. Jag vet inte riktigt hur många flygplansrörelser t.ex. Karlstad har, men jag förmodar att det rör sig om åtta, tio eller tolv. Det är då naturligtvis svårt att jämföra bullersituationen. Dessutom tror jag att Linjeflyg nu arbetar med att åstadkomma den nämnda bullerminskningen. Jag hoppas att man under den kommande vintern skall kunna reducera bullret med åtminstone ca 3 dB.
Fru talman! Jag kan mycket väl förstå att det är betydligt flera flygplansrörelser på Bromma. Men det är inte säkert att just antalet är det avgörande för de störningar som uppstår. Människor kan också vänja sig vid saker och ting. Mot detta kan man invända att det inte är lätt att vänja sig vid något som är så pass irriterande. Men många har sagt: Det var besvärligt till att börja med, men sedan har vi vant oss. Jag vill inte att man därför skall bortse ifrån den betydelse detta kan ha för de mindre flygplatserna. Hade man arbetat för miljöintressena och för att få bättre bullerdämpning, skulle man ha hjälpt även här. Sammantaget på de mindre flygplatserna blir det nämligen ungefär samma antal rörelser som på Bromma.
Fru talman! Jag vill på intet sätt nonchalera de människor som störs av enstaka flygplansrörelser. Jag kan mycket väl hålla med om att varje flygplansrörelse och det buller som då åstadkoms är mycket irriterande och besvärande för människor. Det är möjligt att det är som Bertil Jonasson säger, att man vänjer sig till en viss grad. Men vi vet för litet om vilka konsekvenserna blir. Vi vet att mycket av detta buller kan orsaka hörselskador och att många människor kan få psykiska besvär av de, åtminstone runt Bromma, ideliga störningar som man utsätts för. Dessutom framhöll jag redan tidigare att till bullerproblemet kommer den stora oron för avgaserna.

Fru talman! I anledning av det olyckliga beslutet om jetflygets snabba utflyttning från Bromma till Arlanda skrevs en rad motioner under den allmänna motionstiden. De behandlas nu i samband med trafikutskottets 5etänkande angående investeringar på Arlanda. Bland dessa motioner finns motion 1726. Jag har några kommentarer. Jag anser att folkviljan i denna viktiga fråga inte har kommit till uttryck i riksdagsbeslutet av den 17 december. Genom det beslutet kan den positiva utvecklingen av det svenska folkflyget komma att brytas. Linjeflygs ekonomi riskerar att allvarligt försämras på grund av ökade investeringar och minskat passagerarantal. En ökad risk för förseningar och längre restider kan bli följden. Trafiken på vissa linjer kan komma att kraftigt begränsas. I mitt län kan resenärerna från Kristianstads flygplats drabbas mycket hårt, men även Ängelholms-Helsingborgs flygplats kan få svåra avbräck. Sverige är ett land med långa avstånd. Därför är kraven på goda och billiga kommunikationer stora. Det svenska folkflyget, som är en viktig del av dessa, har utvecklats mycket positivt. Det beror i stor utsträckning just på Bromma flygplats centrala belägenhet. Bromma flygplats som bas för det svenska inrikesflyget har med sina över 2 miljoner passagerare om året utomordentligt stor betydelse för samhälle, näringsliv och de enskilda människorna. Riksdagens beslut är såväl från trafikpolitisk som från samhällsekonomisk synpunkt djupt beklagligt. Jag nämnde folkflygets positiva utveckling, och jag kan nämna några fakta. Ängelholms-Helsingborgs flygplats har haft en ökning av passagerarantalet från 74 000 år 1977 till 152 000 år 1979 — alltså mer än en fördubbling på två år. För 1980 är siffran 165 300, en ökning med 12 976, trots ett bortfall under fyra veckor våren 1980 på grund av arbetsmarknadskonflikten. På Kristianstads flygplats har man också under en tvåårsperiod mer än fördubblat sitt passagerarantal. Många passagerare från Malmö-Lundområdet föredrar att resa över Ängelholm, för då landar man på Bromma. Reser man från Malmös egen flygplats, Sturup, landar man på Arlanda. Sedan har man väsentligt längre restid på marken till resmålet i Stockholm. Det är ytterligare ett bevis för hur mycket tidsaspekten och avståndet betyder. Möjligheterna att besöka Stockholm över dagen har tillmätts stor betydelse. Det blir ju så att Stockholms tillgänglighet försämras vid en nedläggning av Bromma. Det föreligger betydande risk för ett vikande passagerarantal, vilket kan få till följd en minskning av turtätheten. Risken att komma in i en ond cirkel är påtaglig. Linjeflyg har t.o.m. bedömt att trafiken på Kristianstads flygplats m.fl. flygplatser hotas av nedläggning. Stora inskränkningar i trafiken kan ske på en del andra orter, och det blir försämringar på de återstående. Det är alltså inte i något fall fråga om en förbättring. Från passagerarnas synpunkt är det tidigare fattade beslutet helt oacceptabelt. Jag ser passagerarna som viktigast i sammanhanget. De kommer att få betala äventyret med flyttningen från Bromma till Arlanda. Det kommer de självfallet att få göra genom högre biljettpriser, längre restid och ökad risk för förseningar. Lågprisflyget, som har varit en stor framgång, löper risk att raseras. En nedläggning av Bromma skulle leda till en betydande kapitalförstöring, samtidigt som stora investeringar inom de närmaste åren måste göras på Arlanda. I nuvarande svåra samhällskonomiska situation anser jag detta vara helt felaktigt. Fru talman! Det är fortfarande möjligt att fatta ett bättre beslut i Brommafrågan, och jag hoppas att riksdagens ledamöter tar vara på detta tillfälle. Ett beslut i den riktningen skulle innebära att de snabba och bekväma flygförbindelser som vi i dag har från landets olika regioner till Stockholm skulle bibehållas. Det skulle förbättra vårt näringslivs grundläggande förutsättningar till en positiv utveckling. Det skulle också slå vakt om lågprisflyget och folkflyget för lång tid framåt. Fru talman! Jag finner därmed att om riksdagen följer reservanternas förslag, så tar man ett beslut som ligger i linje med vad Sveriges folk önskar. Jag vill därför yrka bifall till de reservationer som är fogade till trafikutskottets betänkande 1980/81:28.

Fru talman! Debatten om Bromma som inrikesflygplats har pågått i många år och kommer förvisso att hållas vid liv åtskillig tid framöver. Därvidlag delar jag den uppfattning som Anders Björck nyss delgav kammaren. Riksdagsbeslutet den 17 december 1980, som innebär att jetflyget — vi bör märka att det gäller jetflyget — skall flyttas från Bromma till Arlanda, har kritiserats hårt framför allt från landsortshåll. Det är fullt förklarligt, och jag delar till fullo den oro man hyser för inrikesflygets fortlevnad och utveckling i vissa delar av landet. Till yttermera visso är det just de delar av landet som har ett svagt utvecklat kommunikationssystem som i första hand kommer i farozonen. I vår motion 2089 har vi pekat just på dessa farhågor för en negativ utveckling av inrikesflyget. Orter som Visby, Kalmar, Ronneby och Karlstad kommer sannerligen inte att få det bättre, om flyget från dessa orter tvingas ut till Arlanda. Varför accepterar då vi som har kämpat för Brommas bevarande det beslut som riksdagen tog i december förra året? Frågan är berättigad, och låt mig, fru talman, försöka att i korthet ge svar på den: Linjeflygs styrelse har numera beslutat att inte vidare utreda möjligheterna att ersätta Fokkerplanen med tystare jetplan, dvs. jetplan som skulle klara miljökraven för fortsatt trafik på Bromma. Det är orealistiskt att tro att den majoritet som står bakom riksdagsbeslutet den 17 december 1980 — dvs. socialdemokraterna, vpk och en handfull Stockholmspolitiker — i nuvarande situation skulle ge avkall på sina ur hela landets synpunkt sett olyckliga ställningstaganden. Eftersom det var reservanternas skrivning som vann riksdagens gehör den 17 december 1980 förutsätter jag och många med mig att man nu är beredd att genomföra de lösningar riksdagens majoritet därmed antagit. Låt mig, fru talman, citera ur reservation nr 5 i trafikutskottets betänkande 1980/81:8, dvs. den reservation som antogs av riksdagsmajoriteten: ”Det trafikpolitiska beslutet från 1979 innebar också enligt utskottets uppfattning att inrikesflygets roll i kollektivtrafiken måste beaktas. Som motionärerna framhållit bör lågprisflyget bli en realitet för människor i olika delar av landet. Därför måste trafiken tryggas på de flygplatser där den nu upprätthålls.” I samma betänkande kan vi också läsa att det är en ”absolut förutsättning för att linjetrafiken skall kunna flyttas över från Bromma flygplats till Arlanda att kollektivtrafikförbindelserna mellan Stockholms city och Arlanda förbättras”. Med anledning av det sistnämnda, fru talman, kan man konstatera att socialdemokraternas reservation, som förordade en järnvägsförbindelse mellan Arlanda och Stockholms city till en beräknad kostnad av 530 milj.kr., bara var en dröm. Detta visste vi redan i höstas, men nu har det förmodligen blivit klart även för socialdemokraterna. Drömmar är inte alltid så lätta att få förverkligade — det visar verkligheten. Trots allt är det ett faktum att vad jag nu har relaterat är det som gäller för flygplatsfrågan i Stockholm. Jag är fullt medveten om att det blir oerhört svårt för den majoritet i riksdagen som stod bakom beslutet den 17 december 1980 att uppnå målen och genomföra beslutet. Men menar socialdemokrater och vpk-are samt den handfull Stockholmspolitiker som står bakom beslutet någonting med detsamma gäller det att visa det nu. Vi som alltid har kämpat för en meningsfull inrikesflygtrafik för hela landet skall inte sätta oss på tvären. Det är därför, fru talman, som jag för min del står bakom utskottets skrivning och förslag till riksdagsbeslut. Men ansvaret vilar tungt på majoriteten från den 17 december 1980. Det ansvaret hoppas jag att man inte tänker springa ifrån. Nils Hjorths uttalande att det nu ankommer på flygbolagen att avgöra var man vill flyga är oroväckande. Glöm inte bort att ni uttalade att flyget på övriga flygplatser i landet skall tryggas. Då kan ni inte passivt åse utvecklingen utan måste aktivt verka för att beslutet av den 17 december också blir verklighet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag avser inte att ta upp debatten i hela dess vidd — den har förts tillräckligt vid det här laget. Jag vill bara säga till herr Rejdnell att beslutet från i fjol självfallet står fast i hela sin omfattning och att majoriteten då — och jag hoppas en vid det här laget utvidgad majoritet — står bakom det beslutet. Jag har begärt ordet bara för en enda sak. Det gäller några påståenden som kommit både från Rolf Sellgren och från Eric Rejdnell om järnvägsförbindelsen till Arlanda. Den är icke alls orealistisk. Trafikvetenskaplig expertis har nyligen visat att de beräkningar SJ har gjort är felaktiga. SJ har tyvärr en tendens att vara mycket konservativt och inte tänka dynamiskt och i nya banor när det gäller järnvägstrafik, och det är beklagligt. Svensk industri har uttryckt stort intresse för ett gemensamt nytt projekt, som skulle kunna betyda mycket för svensk industri. Jag tror att det finns all anledning att mycket noga pröva den möjlighet det ger att förnya järnvägstänkandet och järnvägsarbetet i Sverige. Därför står vi fortfarande fast vid att detta är ett projekt som skall prövas realistiskt. Och den trafikvetenskapliga expertis som nyligen i Göteborg gått igenom det har som sagt visat att SJ:s beräkningar är felaktiga — nu som i höstas — och att de industriella beräkningar som låg till grund för diskussionen i höstas har mycket mer som talar för sig än de beräkningar SJ gjort. Vi har fått till stånd en bra lösning av terminalfrågan vid Arlanda tack vare att en stor kreativitet på senare tid utvecklats i luftfartsverket och på annat håll. Får den kreativiteten också komma till uttryck när det gäller förbindelserna till Arlanda, kan ni vara övertygade om att vi inom en framtid som ligger mycket närmare än ni tror också får en bra järnvägsförbindelse dit.
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att man med säkerhet kan fastslå att en järnvägslösning i dagsläget är orealistisk. Då hänvisade jag till den, som jag betecknade den, lättvindiga kalkyl som socialdemokraterna i höstas presenterade, med tanke på vad som på senare tid framkommit. Jag har ingenting emot att Bertil Zachrisson håller fast vid den optimistiska inställningen att man skall kunna få fram en järnvägslösning till en kostnad som ligger ungefär 1 miljard lägre än vad SJ i dag räknar med. Men jag är övertygad om att den lösningen inte finns tillgänglig i dagsläget. Det tar säkert åtskillig tid, innan man kan åstadkomma den. Eftersom Fokkertrafiken — notera att jag inte talar om hela inrikesflyget — flyttas ut till Arlanda och därmed större delen av det svenska inrikesflyget kommer dit, kommer vi att få en kraftig belastning på transportapparaten ut till Arlanda. Men i och med att man har samlat all flygverksamhet där ute i en och samma huvudterminal har man underlättat trafiken dit: man kan då ha tätare bussförbindelser. Men trafiklösningen är för den skull inte klar på ganska lång tid.
Fru talman! Det är intressant för kammarens ledamöter att notera — jag vill gärna poängtera det ännu en gång — att beslutet i hela sin vidd står fast. Det var en bra deklaration utskottets ordförande nyss gjorde. Är det så, tror jag att Bertil Zachrisson och övriga i majoriteten av den 17 december förra året också kan vara förvissade om att det finns en utökad majoritet — då händer det verkligen någonting. Men i det beslutet låg också att trafiken vid övriga flygplatser skulle tryggas i den omfattning som den nu har. Om järnvägstrafik mellan Stockholms city och Arlanda är orealistisk eller inte är tydligen fortfarande en öppen fråga. Jag vill bara hänvisa till vad Rolf Sellgren nyss sade — jag delar den uppfattningen. Jag skulle bara vilja tillägga att här finns en tidplan som förmodligen blir besvärlig att klara — det lär inte gå att komma ifrån att ta itu med markinlösen m.m. Sådana frågor brukar man inte kunna lösa i en hast.

Fru talman! Även om kammarens tid är dyrbar, och särskilt dyrbar så här sent på sessionen, är det, återigen för historieskrivningens skull, betydelsefullt att ge så fullödiga upplysningar som möjligt. Jag blev därför glad när utskottets ordförande Bertil Zachrisson tog till orda i den här debatten. Han är nämligen en av dessa ytterst ansvariga. Jag tror att jag inte har alltför fel när jag säger att han anses vara författaren till de ominösa reservationer som vann vid riksdagens omröstning den 17 december i fjol. Jag riktar uppmärksamheten på att kampen tidigare hela tiden har gällt Fokkerplanens buller. Men när reservationerna skrevs, omvandlades denna specifika olägenhet till allmänt jetflyg. Det gjorde man för att det redan då var klart att en jetflygmaskin som skulle uppfylla de nya koncessionskraven snart skulle vara i luften och kunde bli ett alternativ för Linjeflyg. Alltså skrev man jetflyg för att definitivt sätta stopp för utvecklingen. Man sade sedan i debatten att Bromma skulle kunna användas som flygplats för övrigt flyg. Men i Bertil Zachrissons version blev det något annat — han använde ordet reservflygplats. Vad är en reservflygplats? För mig är det en flygplats som ligger i stort sett öde, men är tekniskt utrustad för att ta emot flygplan som är förhindrade att gå ned på den ordinarie flygplatsen. Man har alltså inte lovat någon blomstrande inrikesflygtrafik av annat slag än jetflyg på Bromma. Man har sagt reservflygplats. För att lugna de oroliga sade man sedan att man skulle trygga trafiken på de kortdistanser som nu skulle råka i farozonen, dvs. man skall bygga ett luftens olönsamma järnvägsnät. Det skall väl stockholmarna få vara med och betala när den räkningen kommer? Sedan sade man, Bertil Zachrisson, att en absolut förutsättning för att flytta jettrafiken till Arlanda var att man fick förbättrade kollektivförbin delser. Ett alternativ var den billigare spårförbindelse som Bertil Zachrisson så varmt talar för men som ingen tror på. Ett annat alternativ var — hör och häpna! — att bussarna skall gå i femminuterstrafik mellan Arlanda och city. Som om det skulle vara en förutsättning för flyttningen till Arlanda! Med Bertil Zachrissons inhopp i debatten har jag fått tillfälle att nagla fast ännu en av de ytterst ansvariga för det för svenskt inrikesflyg olyckliga och förödande beslut som fattades den 17 december och som reservanterna i dag vill riva upp.
Fru talman! Jag antar att kammaren håller mig räkning för om jag inte går in i en debatt med Rolf Clarkson — den debatten har ju redan förts mellan honom och Nils Hjorth. Bara det faktum att kammaren i dag troligen kommer att ha en betydligt större majoritet för ett beslut om att förlägga Linjeflygs verksamhet till Arlanda är ett bevis för att det var ett bra beslut som riksdagen fattade i december. När jag nu tar till orda gör jag det bara för att ännu en gång säga till framför allt Rolf Sellgren, men också till Eric Rejdnell, att man inte så vårdslöst skall avfärda projekt som Rolf Sellgren gjorde i sin första replik. Det är därför som jag i mitt inlägg har velat markera att jag tror att järnvägsprojektet till Arlanda alltjämt är ett mycket realistiskt alternativ. En framsynt trafikpolitiker, som Rolf Sellgren i vanliga fall är, bör låta kreativiteten komma till uttryck också i detta hänseende. Att det i dagsläget, som herr Sellgren säger, inte finns något utrymme för fantasi och konstruktivt tänkande i svensk industripolitik, det vet vi ju. Men det kommer väl förhoppningsvis, herr Sellgren, andra tider snart.
Fru talman! Med det sista bekräftade Bertil Zachrisson att vi talar i olika tidsperspektiv. Jag talar om lösningar på ganska kort sikt, och det är väldigt nödvändigt. I och med att vi inom ett par år har flyttat ut huvuddelen av inrikesflyget från Bromma till Arlanda, får vi ett krav på oss att skapa permanenta lösningar även för terminaltrafiken till Arlanda. Det kan vi inte klara genom en järnvägslösning. Vi talar som sagt om olika tidsperspektiv. När vi skapar en lösning som skall vara klar inom rimlig tid, blir den så permanent att jag ifrågasätter när det i ett senare tidsskede kan bli aktuellt och ekonomiskt möjligt att skapa ytterligare en helt ny förbindelse. Jag tror att Bertil Zachrisson är ute litet för sent — eller låt oss säga att teknikerna med sina innovationer är ute litet för sent.